Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Edenman för svaret, Jag vill gärna berätta i efterhand att jag fått för mig — jag skall inte använda starkare ord — att det egentligen var för sent att diskutera en del av de frågor som vi diskuterade här för ungefär ett år sedan. Vissa uppgifter som statistiskt hade kommit fram tydde på att man i departementet vid den tidpunkten egentligen visste — kanske även statsrådet Edenman personligen — att de ramtal vi diskuterade för en tid av fem till sex år framåt redan var överskridna. Jag tyckte att det kändes litet snopet. Vi kunde lika gärna ha låtit bli att debattera. Det har inte varit min mening att beskylla statsrådet Edenman för att ha undanhållit riksdagen väsentliga upplysningar. Det var inte detta det gällde. Men han har strängt taget inte svarat på frågan om han vid den tidpunkten visste eller inte visste hur det förhöll sig. Men man kan väl säga att han har svarat indirekt när han säger att de uppgifter från statistiska centralbyrån, som jag uppenbarligen har åsyftat inte är jämförbara med de fastställda ramtalen. Därmed menas väl att om statsrådet kände till eller inte kände till de statistiska uppgifterna var likgiltigt i sammanhanget, och jag kan kanske hålla med om detta. I övrigt är det tydligen en fråga om olika bedömning. Statsrådet Edenman är väl å ämbetets vägnar mer optimistisk än jag rörande möjligheten att ta emot den tillströmning av studerande som vi har att vänta och redan känner av vid universitet och högskolor. Jag kan inte hjälpa att jag tror att den debatt vi förde för ett år sedan — låt oss kalla den en sorts beredskapsskrivning av spärregler och sådant — fortfarande är aktuell och att jag tycker att statsrådet Edenman skjuter de här bekymren litet äventyrligt på framtiden. Han erinrar om att vissa åtgärder har vidtagits. Jag bedömer det så att det redan står klart att dessa åtgärder inte är tillräckliga, utan att vi kommer att spränga ramtalen — i den mån de inte redan är sprängda. Samma fråga kan ju ställas efter denna debatt som efter den förra om inte möjligen de nu tillgängliga siffrorna tyder på att ramtalen redan har Ööverskridits. Jag skall inte säga mer än att jag tycker det är litet äventyrligt att bara vänta på att ännu klarare få fastställt att resurserna inte räcker, innan man börjar fundera över hur man skall hindra den sämsta av alla spärrar att träda i funktion: den som nämligen består i att studenterna slumpvis avvisas genom att de exempelvis kommit för sent. Att vänta på klarare bekräftelse på att resurserna inte räcker är ungefär som att vänta med att börja leta efter brandsprutan först när man i officiell ordning och genom vederbörliga kanaler blivit underrättad om att det brinner i farstun.
Herr talman! Jag är mycket glad åt att herr Carlshamre, om jag fattade ho nom rätt, så bestämt tar avstånd från tanken att införa en generell spärr vid de fria fakulteterna. Det har under många år också varit min utgångspunkt, vilket jag vet att herr Carlshamre väl känner till. Jag kanske, herr talman, bara i all hast får erinra om att det borde ju ändå komma att hända ett och annat vid våra universitet de allra närmaste åren. När jag helt kort i mitt interpellationssvar säger att en rad åtgärder har vidtagits så gäller det filialerna — självfallet, vilket jag sagt här i kammaren, räknar jag mycket med dem. Det är de fasta studiegångarna vi kommer att få som, om de blir riktigt konstruerade, borde kunna medverka till en snabbare genomströmning vid universitet och högskolor. Det är vidare avvisningen eller den s.k. utspärrningen, vilket inte är särskilt populärt, men dock ett medel i en svår situation. Dessutom — och det tror jag vi kan räkna mest på — håller den studerande ungdomen sig ganska väl orienterad om hur tendenserna på den allmänna arbetsmarknaden utvecklas. Det är väl ingen tillfällighet att vi får väldiga kastningar. Och dessa i sin tur måste naturligtvis bero på att ungdomen i sitt yrkesval och i sitt val av studievägar är mycket känslig för vad som rör sig ute på arbetsmarknaden. Jag skall här inte göra mig till tolk för någon överoptimistisk inställning, men jag tror att den våldsamma tillströmningen till de samhällsvetenskapliga fakulteterna kan komma att resultera i att man på allvar tar situationen under omprövning. Vidare har vi gymnasiets dimensionering. När vi någon gång i vår, herr Carlshamre, skall diskutera resurserna för gymnasieintagningen, hoppas jag att herr Carlshamre då fast hävdar den restriktiva linje som jag har följt under de senare åren, detta med hänvisning till våra resurser på detta område. Till sist vill jag också säga att våra institutioner — tag t.ex. Frescati — inte är byggda efter ramtal. Det kan visserligen förefalla som om vi här 1eker med ramtal — 15 000—16 000 studenter i Stockholm — och därefter bygger ett nytt universitet och dimensionerar det för 15 000 studerande, men i själva verket finns här en elasticitet på minst 100 procent. Det innebär att det vid Frescati finns utrymme att bygga vidare så att vi kan ta emot upp till 30 000 studenter i Stockholm — vilket också LUS-kommittén annonserade för några veckor sedan. Än så länge anser jag emellertid att vi med hänsyn till planeringen av vår universitetspolitik måste hålla fast vid de ramtal som har spikats här i riksdagen. Med ramtal skall då förstås ett program för vårt handlande.
Herr talman! Jag borde väl egentligen sluta upp med att ställa perfida frågor till herr Edenman, ty det visar sig alltid i debatten att vi i stor utsträckning är överens och i många avseenden har likartade värderingar. Därför kan det kanske te sig litet konstlat att stå och gräla om denna fråga. Jag vill bara än en gång understryka, att jag verkligen inte är ute efter några generella utspärrningsregler eller dylikt. Det är väl helt enkelt bara det att jag med den försiktighet, som anses höra till ett allmänt konservativt sinnelag, skulle vilja vara litet tidigare ute. Jag är övertygad om — och jag tror att herr Edenman egentligen är det också — att dessa ramtal kommer att visa sig otillräckliga, i den mån de inte redan har gjort det. Vad jag närmast har önskat är att vi den dagen inte skall tas på sängen och tvingas att hastigt men långt ifrån lustigt införa rigorösa spärrregler eller — ännu värre — att bara låta utvecklingen styra sig själv till en slumpartad utspärrning. Dessa frågor blir inte plötsligt aktu ella den dag då studenter inte får plats vid universiteten, utan de är i själva verket aktuella långt tidigare, nämligen när dessa blivande studenter i lägre skolor förbereder sin fortsatta utbildning. Man bör rimligen kunna kräva någon möjlighet att planera sin fortsatta utbildning och att med någon grad av säkerhet bedöma sina chanser att komma vidare. Därför bör regler om spärrar och tillträde — om de en gång visar sig nödvändiga — bli kända i så god tid som möjligt, så att en studentgeneration inte plötsligt överraskas av nya regler som man inte hade räknat med något år tidigare i gymnasiet.

Herr talman! Herr Jansson har ställt följande fråga till justitieministern: »Är statsrådet beredd att i avvaktan på ny abortlag rekommendera en sådan tolkning av tillämpningsföreskrifterna i nu gällande abortlag att ett godtyckligt förfarande förebygges?» Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Herr Jansson uppehåller sig i interpellationen vid vissa föreskrifter om abortförebyggande verksamhet. Statsbidrag utgår till sjukvårdshuvudmännen för viss sådan verksamhet. Huvudmannen skall fastställa instruktion för verksamheten inom sjukvårdsområdet i enlighet med en av medicinalstyrelsen utfärdad normalinstruktion. I gällande normalinstruktion fastslås, att verksamhetens syfte är att på ett personligt sätt ta sig an en kvinna, som råkat i ett icke önskat havandeskap och därav drivits till abortansökan, samt att hjälpa henne genom svårigheterna och förmå henne att föda barnet. Om indikation för legal abort kan anses föreligga och kvinnan vidhåller sin ansökan om abort, skall hon förhjälpas till abort. Därvid åligger det de vid rådgivningsbyråerna verksamma läkarna att verkställa erforderliga undersökningar och utreda om indikation för legal abort kan anses föreligga. Kuratorerna har att verkställa utredningar om kvinnans ekonomiska, sociala och personliga förhållanden. Normalinstruktionen skall enligt medicinalstyrelsens uppfattning — som jag delar — inte tolkas så, att de utredande ser som sin uppgift att förmå den abortsökande kvinnan att mot sin vilja föda barnet. De bör i stället försöka hjälpa henne att lösa hennes svårigheter och upplysa henne om vilka olika hjälpmöjligheter som står till buds i den aktuella situationen. Om rådgivningsbyrån finner att abort inte kan tillstyrkas, bör den abortsökande kvinnan upplysas om sin rätt att få sin ansökan prövad även av medicinalstyrelsen. För att inga missförstånd skall uppstå avser medicinalstyrelsen att komplettera normalinstruktionen så, att den nyss angivna uppfattningen kommer tydligare till uttryck.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
Anledningen till att jag framställde min interpellation är att det råder mycket stora skiljaktigheter i tillämpningen av lagstiftningen. Jag har i interpellationen anfört ett exempel, som visar att nu gällande lagstiftning inte tolkas entydigt. Exemplet avsåg en utredningsman i en kuststad norr om Stockholm, vilken efter verkställd utredning meddelade kvinnan, att inget skäl framkommit vid utredningen som föranledde att ansökan skickades vidare till medicinalstyrelsen. Han talade inte om för henne att hon själv kunde gå vidare. Men i ett sista förtvivlat försök att få legal abort tog hon själv kontakt med medicinalstyrelsen. Hon fick sin ansökan behandlad och bifallen. Statsrådet framhåller i svaret, att normalinstruktionen enligt medicinalstyrelsens och socialministerns uppfattning inte skall tolkas så, att de utredande skall se som sin uppgift att förmå den abortsökande kvinnan att mot sin vilja föda barnet. Det är den uppfattningen jag anser bör uttryckas mer entydigt. Statsrådet säger vidare: »För att inga missförstånd skall uppstå avser medicinalstyrelsen att komplettera normalinstruktionen så, att den nyss angivna uppfattningen kommer tydligare till uttryck.» Vad jag önskade med min interpellation var just, att det skulle utfärdas en sådan instruktion, Jag ber därför att få tacka för det positiva svaret och den värdefulla åtgärden.

Herr talman! Herr Lundberg har ställt vissa frågor till mig från utgångspunkten att Kungl. Maj:t skulle låta åldersmeritering och antalet tjänsteår »i första hand» fälla utslaget vid tillsättande av överläkartjänster vid centrallasarett och liknande sjukvårdsenheter. Interpellantens utgångspunkt är inte riktig. Såsom framgår av det följande inne bär de principer som tillämpas i dessa befordringsärenden ingalunda att antalet tjänsteår är avgörande för vilka som skall komma i fråga för sådana tjänster. En avvägning sker mellan denna och en rad andra faktorer. Reglerna för tillsättande av överläkartjänster vid de landstingskommunala sjukhusen återfinns i sjukvårdslagen. Jag bortser då från tjänster vid undervisningssjukhusen, för vilka särskilda bestämmelser gäller. Enligt 20 8 sjukvårdslagen åligger det medicinalstyrelsen att, i den mån behöriga sökande anmält sig till en ledigförklarad överläkartjänst, upprätta ett förslag och därvid uppföra de fyra med avseende på förtjänst och skicklighet främsta sökandena i den ordning de anses böra komma i fråga till tjänsten. Kan sökande inom det område tjänsten avser åberopa »framstående skicklighet, ådagalagd genom berömvärd tjänstgöring å sjukhus, eller grundlig utbildning eller väl vitsordat vetenskapligt forskningsarbete», skall särskild hänsyn tas därtill. Innan medicinalstyrelsen avger sitt förslag inhämtas regelmässigt yttrande från styrelsens vetenskapliga råd inom den disciplin som tjänsten avser. Medicinalstyrelsens förslag sänds till vederbörande sjukvårdsstyrelse. Denna avger, efter att ha hört sjukhusdirektionen, förord till förmån för någon av de på förslaget uppförda sökandena. Sedan sjukvårdsstyrelsen avgett sitt förord, sker utnämningen av Kungl. Maj:t, som utfärdar fullmakt på tjänsten. Enligt den praxis som tillämpas sedan många år följer därvid Kungl. Maj:t regelmässigt sjukvårdsstyrelsens förord. Av det sagda framgår att det normalt inte blir fråga om att utnämna någon annan än den sjukvårdshuvudmannen valt inom ramen för medicinalstyrelsens förslag. Har förslag och förord tillkommit i vederbörlig ordning, blir den av sjukvårdsstyrelsen förordade utsedd, om inte exceptionella omständigheter föranleder annat. Frågor om meritvärdering och befordringsgrunder kan emellertid komma under Kungl. Maj:ts bedömande på ett annat sätt, som jag nu kommer till. Sökande till en tjänst kan överklaga det förslag som medicinalstyrelsen skall underställa sjukvårdshuvudmannen innan denne avger förord. Sådana besvär prövas av Kungl. Maj:t, som då inom ramen för denna besvärsprövning kan komma att bestämma vilka fyra sökande sjukvårdsstyrelsen skall ha att välja mellan vid sin förordsgivning. Givet är att den praxis, som Kungl. Maj:t följer i dessa ärenden, blir vägledande för medicinalstyrelsens fortsatta bedömning av liknande ärenden. Grundläggande för den meritvärdering som sker i besvärsärendena är de inledningsvis återgivna reglerna i sjukvårdslagen. Avvägningen sker alltså efter sökandenas förtjänst och skicklighet. Det är samma befordringsgrunder som finns inskrivna i grundlagen. Med uttrycket »förtjänst» avses enligt stadgad uppfattning de meriter som grundas på anciennitet och förut innehavda tjänster. Detta innebär inte enbart en formell bedömning. Vid värdering av en viss tjänstgöring tas hänsyn till i vilken mån den varit ägnad att göra innehavaren skickad att sköta den tjänst utnämningen avser. Uttrycket »skicklighet» tar sikte på den mera reella och individuella kompetensen och lämpligheten för befattningen. Som jag redan anfört betonar sjukvårdslagen värdet av en framstående skicklighet som ådagalagts genom berömvärd sjukhustjänstgöring, grundlig utbildning och väl vitsordat vetenskapligt forskningsarbete. Samtliga dessa omständigheter beaktas självfallet vid Kungl. Maj:ts prövning av hithörande ärenden, Då man mot varandra skall väga de olika komponenter som bildar underlaget för meritvärderingen, måste utgångspunkten vara de krav den aktuella tjänsten ställer. Vad angår de tjänster vi här diskuterar är det naturligt att de sjukvårdande uppgifterna kommer i förgrunden. En överläkare skall i första hand vara väl skickad att ställa diagnoser och ge patienterna en god medicinsk behandling. Därtill kommer emellertid andra viktiga faktorer. Överläkaren skall handleda och undervisa dem som tjänstgör under honom. Han skall också som klinikchef fylla en viktig administrativ funktion. Mot den bakgrund jag nu skisserat är det givet att den erfarenhet som en sökande skaffat sig under en tidigare tjänstgöring som överläkare är av stort värde. Tjänstgöring vid universitetsklinik är en betydelsefull merit. Stort avseende fästes också vid en god randutbildning vid sidan om den disciplin tjänsten avser. Vetenskaplig aktivitet tillmäts stor betydelse, inte endast den som redovisats i form av akademisk avhandling utan även den som dokumenterats på annat sätt. De avvägningar som måste ske är många gånger vanskliga och ömtåliga. Vi ägnar också dessa ärenden stor omsorg i socialdepartementet. Det kan gälla att mot varandra väga högst olikartade meriter och skilja mellan var för sig framstående sökande. Särskilda svårigheter skapar den tidigare nämnda avvägningen mellan förtjänst och skicklighet. Skall lagens stadgande om förtjänst som befordringsgrund ha någon reell innebörd, måste det ju kunna innebära att en skicklig och i tjänsteårshänseende överlägsen sökande kan komma att gå före en yngre medsökande, även om man vid en bedömning enbart av skickligheten skulle vara benägen att sätta den yngre framför den äldre. Mot bakgrunden av vad som berörs i interpellationen vill jag till undvikande av missförstånd framhålla, att Kungl. Maj:t ingalunda ändrat sin praxis rörande meritvärdering på så sätt att Kungl. Maj:t nu skulle lägga mer vikt vid tjänsteårsmeriter än tidigare. Den fortgående snabba och starka utvecklingen inom sjukvårdsområdet kräver en uppföljning även beträffande meritvärderingen, En anpassning bör ske i den mån så påkallas av ändrade förhållanden. Därvid måste dock alltför hastiga förändringar om möjligt undvikas, inte minst med hänsyn till den enskilde läkarens berättigade intresse av att inte alltför snabba omvärderingar sker av de meriter han skaffat sig. De nuvarande reglerna i sjukvårdslagen angående tillsättning av överläkare har gällt oförändrade i väsentliga delar sedan lång tid. De ter sig i dagens läge inte helt ändamålsenliga. En brist är att de inte närmare värdesätter tjänstgöring i öppen vård. Värdet av t.ex. lärarverksamhet och administrativ erfarenhet berörs inte heller särskilt. även ur andra synpunkter finns skäl för en översyn. Som jag tidigare gett till känna i ett offentligt anförande i början av oktober — vilket för övrigt gick ut över TT — avser jag också att föranstalta om en översyn av hithörande frågor. Denna bör komma till stånd sedan medicinalstyrelsen och universitetskanslersämbetet redovisat sin gemensamma utredning rörande specialistutbildningen av läkare m.m.

Herr talman! Jag ber att till herr statsrådet få framföra ett tack för svaret. Jag har en känsla av att vi skulle kunna enas om själva principen men inte om den praktiska tillämpning som skett i de fall som varit aktuella. Dessa fall har handlagts annorlunda än principen anger. Anledningen till att jag har tagit upp denna sak är att sjukvårdens huvudmän måste understryka behovet av ökad hänsyn till läkarutbild ningen. Vi måste göra klart för oss att det för sjukvårdens huvudmän är nödvändigt att få överläkartjänsterna tillsatta med läkare, som har utbildats för just sådan tjänstgöring. Detta gäller även om ett länslasarett är knutet till ett universitet och dess utbildning. Det talas i svaret om att förtjänst och skicklighet skall vara grundläggande, och ur min synpunkt finns ingenting att anmärka mot detta, men jag skulle vilja tillägga ordet lämplighet. När socialdepartementet har bedömt de aktuella frågorna, har man utan tvivel kommit tillbaka till en övervärdering av just åldersmeriteringen. Det är denna värdering som måste skapa betänkligheter hos de läkare som skall utbildas för ändamålet, men framför allt måste den skapa betänkligheter hos sjukvårdshuvudmännen. Jag är fullt på det klara med vad 20 8 sjukvårdslagen säger. Jag kan emellertid inte finna att där står någonting om att åldersmeritering skall vara avgörande, det står endast i kommentarerna. Inom andra departement fäster man inte längre så stort avseende vid åldersmeriter.

För dem är åldern tvärtom en belastning. Här har alltså statsrådet och jag delade meningar. Det har vid olika tillfällen framskymtat att man anser åldersmeriteringer försvarbar emedan den skapar en formell rättvisa. Det är emellertid inte formell utan reell rättvisa som behövs inom sjukvården. Och den reella rättvisan innebär att vi skall ha skickliga läkare.

Vid sidan om specialisering samt vetenskapliga och praktiska kunskaper skall han kunna sköta även andra uppgifter som sammanhänger med tjänsten. Han skall kunna hålla ihop alla de olika detaljerna på sjukhuset och skapa en god laganda såväl inom sjukhuset som gentemot huvudmännen. Den som blir överläkare vid relativt hög ålder hinner bli pensionsberättigad innan han satt sig in i alla olika detaljer och lärt sig behärska allt som numera hör till en överläkares uppgifter. En sådan utveckling kan inte tolereras.

Vi måste få en målinriktad utbildning inte minst beträffande överläkartjänsterna. Samtidigt tvingas vi på grund av de åligganden, som är förenade med överläkartjänsterna, att skapa möjligheter för de yngre läkarna att i större utsträckning kunna komma i fråga för dessa tjänster.

Jag vill vidare ta upp ännu en sak som jag finner vara något märklig. Det uttalas i svaret att man vid avvägningarna skall ta hänsyn till alla faktorer och att dessa prövas i olika sammanhang. Självfallet måste medicinalstyrelsen jämte dess vetenskapliga råd vara de organ, som är mest kompetenta i detta sammanhang.

Jag måste erkänna att jag har svårt att tänka mig att socialdepartementet kan klara en sådan uppgift. Beträffande uppgiften i svaret om att man inte har ändrat praxis på detta område vill jag understryka att jag inte har påstått att så har skett. Men jag har en känsla av att praxis efter ett övergångsskede i viss mån skulle bli mera positiv i den nya situationen efter den 1 januari 1966 och att hänsyn till åldersmeriteringen därvid i större utsträckning skulle kunna skjutas åt sidan. Jag är medveten om att åldersmeriteringen möjligen kan försvaras när det gäller annan sjukvård. Men i fråga om överläkartjänster på våra centrallasarett och därmed jämförbara sjukvårdsinrättningar anser jag att åldersmeriteringen är ohållbar och att en lång tjänstgöringstid i detta sammanhang snarare kan vara en negativ faktor. Det lär nu komma att tillsättas en utredning i dessa frågor. Statsrådet uttalar på denna punkt följande: »De nuvarande reglerna i sjukvårdslagen angående tillsättning av överläkare har gällt oförändrade i väsentliga delar sedan lång tid. De ter sig i dagens läge inte helt ändamålsenliga. En brist är att de inte närmare värdesätter tjänstgöring i öppen vård. Värdet av t.ex. lärarverksamhet och administrativ verksamhet berörs inte heller särskilt.» Jag har fattat detta uttalande så att frågan om en ändrad tillämpning av begreppet skicklighet inte skall tas upp inom utredningen i samband med bedömningen av tillsättande av överläkartjänster vid centrallasarett. Men just där måste vi ta hänsyn till skickligheten på ett sätt som gör det möjligt för de unga läkarna att i sin bästa ålder komma in vid sjukvården i en annan utsträckning än för närvarande. Herr talman! Jag har tolkat svaret så, att Kungl. Maj:t i de två aktuella fallen kanske har fattat något förhastade beslut och att det kommer att ske en rättelse. Framför allt är det både från sjukvårdens och dess huvudmäns synpunkter önskvärt att de anförda synpunkterna beaktas vid tillsättandet av överläkartjänster.
Herr talman! Jag skulle kanske i min replik till herr Lundberg kunna nöja mig med att fråga honom huruvida han menar, att den lag vi i dag har att följa skall tillämpas eller ej. Nu är emellertid detta ämne av mycket stor principiell betydelse, och herr Lundberg var inne på en rad olika delspörsmål, som föranleder mig, herr talman, till några kommentarer.

I detta kan jag, herr talman, till fullo instämma. En sådan bedömning sker också vid prövningen av hithörande frågor i departementet.

Jag vidtog omedelbart åtgär der för att förvissa mig om att de vetenskapliga råden skulle få klart för sig rätta innebörden av socialdepartementets uppfattning. Med detta har jag inte velat påverka de vetenskapliga råden att återta sin avsägelse eller på annat sätt ändra sitt ställningstagande. Det är emellertid angeläget att sakförhållandet klarläggs. Herr Lundberg berörde frågan i vad mån åldersskäl skall lägga hinder i vägen för en sökande av överläkartjänst. Över huvud taget diskuterade han åldersfrågan som ett centralt spörsmål. Den är en besvärlig fråga. Givet är att åldersfaktorn också måste beaktas vid bedömandet av en persons lämplighet för en tjänst. Här stöter man emellertid på svårigheter med hänsyn till att de individuella skiljaktigheterna kan vara så stora. Det är ytterst vanskligt att stipulera åldersgränser som skulle kunna verka diskvalificerande. Vi måste hålla i minnet att just en äldre sökande till en tjänst kan vara den i alla avseenden främste och bäst skickade. Vi kommer här också in på problemet i vilken utsträckning transport skall medges från en tjänst till en annan. Detta är, som jag antar herr Lundberg väl känner till, ett problem som blötts och stötts under decennier, och jag skall här inte ta upp saken till diskussion. Jag vill bara säga att nuvarande författningsbestämmelser inte lägger hinder i vägen för transport, och att såväl medicinalstyrelsen som Kungl. Maj:t intar en ytterst liberal inställning i sådana frågor. Herr talman! Jag är ju förhindrad att här närmare diskutera enskilda ären: den. Men för att det som vi här talar om skall kunna ses i sin rätta belys ning, bör kanske framhållas att det under senare år endast i två ärenden har inträffat att Kungl. Maj:t har bifallit besvär över medicinalstyrelsens förslag rörande överläkartjänster. Och eftersom vi diskuterar principer för bedömning av förtjänst och skicklighet kan det vi dare beträffande dessa ärenden nämnas följande: I båda ärendena förekom besvär av flera sökande med fler tjänsteår än den sökande som förts upp på förslag. Besvären bifölls beträffande en del av sökandena men inte alla. Detta innebär att enligt socialdepartementets bedömning yngre sökande med färre tjänsteår har satts före äldre sökande med fler tjänsteår. Herr Lundberg menar uppenbarligen — eller jag bör måhända använda ordet kanske — att de nuvarande besvärsmöjligheterna i meritvärderingsfrågor bör avskaffas. Som framgår av vad jag tidigare sagt har besvärsinstitutet bl.a. ansetts fylla en mission när det gällt att skapa rättsgaranti för den enskilde läkaren som söker en tjänst. Men om det är en allmänt omfattad mening bland läkarna att det inte längre föreligger behov av ett besvärsförfarande, så är detta givetvis av stor betydelse för bedömningen av frågan i vad mån möjligheterna till besvär skall finnas kvar i framtiden. Att en fackmyndighets beslut besvärsvägen kommer under Kungl. Maj:ts Prövning är ingen enstaka företeelse. Den ordningen har, som herr Lundberg känner väl till, gamla traditioner i vårt land. Där den enskildes intressen står på spel — vilket i stor utsträckning är fallet här — bör förfarandet ses som ett led i de strävanden till största möjliga rättsgarantier för den enskilde vilka har så gamla traditioner i svensk förvaltning. Jag är angelägen om att betona, herr Lundberg, att vi i departementet behandlar sådana ärenden ytterst seriöst. Det bör kanske också påpekas att innan Kungl. Maj:t tar ställning i sådant ärende yttrande inhämtas från medicinalstyrelsen, som därvid får möjlighet att närmare motivera sin bedömning. Även de sökande som beröres av besvären lämnas tillfälle att utveckla sina synpunkter. Herr talman! Med hänsyn till herr Lundbergs kommentarer till mitt interpellationssvar har jag funnit det motiverat att tillfoga dessa synpunkter.

Herr talman! Den lag som gäller skall naturligtvis tillämpas, herr statsråd. Men jag har icke i sjukvårdslagen eller i de sakkunnigas kommentarer till densamma funnit att det har i 20 8 inskrivits att hänsyn skall tagas främst till tjänsteåren. Däremot medger jag att man i kommentarerna t.o.m. har laborerat med olika tolkningar av meritvärderingsbegreppet och vilka synpunkter som skall tillmätas det största värdet. Vad jag har vänt mig mot är att medicinalstyrelsen och dess råd har förordat vissa personer som har sökt en överläkartjänst. Vid bedömningen måste väl både medicinalstyrelsen och dess vetenskapliga råd ha följt de riktlinjer som 20 8 föreskriver, och de måste väl också ha varit de mest sakkunniga eftersom det här gäller hälsooch sjukvård. Jag kan försäkra herr statsrådet att jag under en hel del år har sysslat just med hälsooch sjukvård och är fullt på det klara med vilka situationer som kan uppstå. Men medicinalstyrelsen och dess vetenskapliga råd har ju kontakter både med sjukvårdsstyrelserna ute i kommunerna och med sjukhusdirektionerna. Att jag är så angelägen om dessa överläkartjänster beror på att de skall kunna möjliggöra en ökad undervisning. Vi tvingas att inrätta överläkartjänster som kan fylla det register som krävs i detta sammanhang. Skall vi kunna ha — jag höll på att säga — nytta av en överläkare, måste vi försöka undvika att han är färdig att pensioneras när han väl hunnit sätta sej in i sjukvårdsinrättningens arbete och vad därtill hör. Jag anser över huvud taget att det är orimligt att tjänsteåren skall tillmätas så stor betydelse i statsförvaltningen. Och här sägs i kommentarerna till sjukvårdslagen att man i fråga om överlä kartjänster i största möjliga mån skall söka komma ifrån den praxis som gäller för lägre befattningar. I Läkartidningen redovisar också generaldirektören för medicinalstyrelsen och en av hans medhjälpare värderingen för överläkartjänst m.m., och jag behöver väl inte säga något mer om det, eftersom jag förutsätter att det är väl känt.

Och det är det jag vänder mig mot. Alla tjänster kräver ju numera en viss specialisering och utbildning, och det måste vi acceptera även inom sjukvården. Vi har tvingats att uppdela kirurgien och medicinen, och vi har tvingats till specialisering på olika områden. I en sådan situation är det självklart att utbildningen för överläkartjänster måste vara målbetonad och att man måste kunna ge de yngre läkarna bättre möjligheter än för närvarande att komma i fråga till dessa betydelsefulla tjänster. Både med hänsyn till sjukvården och dess huvudmän är det ytterst viktigt att man försöker följa med utvecklingen även när det gäller reglerna för tillsättning av tjänsterna.

Herr talman! Jag hänvisar till vad jag sagt i interpellationssvaret och i min efterföljande kommentar om de principer som varit grundläggande vid bedömningen av dessa frågor. Och jag upprepar, att grundläggande för den meritvärdering som sker i besvärsärenden är de i svaret återgivna reglerna i sjukvårdslagen, Jag fick nästan en känsla av att herr Lundberg rent av ville ändra grundlagen. Den ambitionen kan man naturligtvis ha — men vi som skall pröva dessa frågor har att göra det under det ansvar som följer av gällande lag. Avvägningen sker alltså — låt mig stryka under det — efter sökandenas förtjänst och skicklighet; det är samma befordringsgrunder som finns inskrivna i grundlagen. Jag skall inte här gå närmare in på meritvärderingsgrunderna med sikte på framtiden — det blir en sak för den bebådade utredningen att först ta ställning till. Jag vill bara säga ett par ord om själva förfarandet vid tillsättandet av överläkartjänster. Av min tidigare redogörelse har framgått att sjukvårdshuvudmännen genom den vikt, som deras förord tillmätes, i realiteten har en långt gående valrätt. Mot bakgrund härav kan naturligtvis frågan ställas, om det är motiverat att Kungl. Maj:t i fortsättningen skall utfärda fullmakter på dessa tjänster. Frågan får än större aktualitet efter huvudmannaskapsreformen inom mentalvården. Även detta kan bli ett spörsmål för den kommande utredningen att behandla. Till sist vill jag säga, att på en punkt torde det inte råda särskilt stora skillnader i de resonemang vi för. Det är möjligt att herr Lundberg så att säga anteciperar en utveckling. Jag har redan sagt i mitt interpellationssvar att den fortgående »snabba och starka utvecklingen inom sjukvårdsområdet kräver en uppföljning även beträffande meritvärderingen». Och låt mig stryka under att de nuvarande reglerna i sjukvårdslagen angående tillsättning av överläkare har gällt oförändrade i väsentliga delar sedan lång tid tillbaka och ur vissa synpunkter ter sig icke helt ändamålsenliga. Jag har vidare sagt: »En brist är att de inte närmare värdesätter tjänstgöring i öppen vård. Värdet av t.ex. lärarverksamhet och administrativ erfarenhet berörs inte heller särskilt.

Herr talman! Herr statsrådet talade om grundlagen och att jag skulle vilja sätta den ur spel. Jag skulle i så fall inte vara den förste som har en sådan önskan. Jag kan dock inte se att 20 8 sjukvårdslagen står i strid med grundlagen på annat sätt än att våra statslärde diskuterar huruvida orden skicklighet och förtjänst skulle byta plats. Ett sådant byte har skett en gång tidigare, då utan någon större strid. I grundlagen är de grundläggande sakerna just förtjänst och skicklighet, men i Rahms kommentar till sjukvårdslagen sägs på sid, 105: »Tjänsteåldern äger främst betydelse i lägre grader. I dem sker i regel befordran efter tur, d.v.s. efter förtjänsten.» Bedömandet härvidlag beror naturligtvis på vad man lägger in i ordet förtjänst. Jag lägger inte in ålder i detta sammanhang och det kan inte heller grundlagstolkarna göra. I den nämnda boken heter det vidare: »Skicklighet åter blir av större betydelse vid befordran till högre tjänst.» Författaren säger alltså uttryckligen ifrån att tjänsteåldern liksom skall komma bort ur bilden när det gäller högre tjänst. Jag har också en känsla av att detta inte i något avseende strider mot grundlagen. Jag har läst olika tolkningar av våra statsvetare, men jag kan inte finna att åldern har någon som helst betydelse i detta sammanhang. Vad som enligt min uppfattning är av vikt i detta sammanhang är att hänsyn tas till vilken läkare som är skickligast och mest lämpad att fullgöra de åligganden en överläkartjänst medför.

Principiellt tror jag inte — utöver frågan om åldern — att skillnaden mellan herr statsrådets uppfattning och min är så stor. Åtminstone jag själv har ju blivit litet äldre, och då bortser man kanske alltför lätt från avstånden i ålder. Jag tror dock att om det inte öppnas möjligheter för yngre läkare att verka på ledande poster under sina bästa år, gör man sjukvården en otjänst och detta önskar säkert varken statsrådet eller jag.
Herr talman! Herr Lundberg sade i slutet av sitt senaste inlägg att skillnaden mellan hans uppfattning och min inte är så särskilt stor. Jag noterar detta, ty jag har i mina inlägg haft anledning, herr talman, att understryka de grundläggande principer som varit vägledande för oss när det gäller dessa ärenden. Jag begärde dock ordet närmast för att till protokollet få läsa in vad som står under 20 8 sjukvårdslagen, som herr Lundberg uppehållit sig ganska mycket vid.

Herr talman!

Men jag kan inte förstå att begreppet förtjänst i detta sammanhang skall behöva innebära att man nästan skall vara pensionsberättigad innan man får en tjänst.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att statsrådet lämnade en mycket förnämlig historisk översikt över allt som har varit, och jag skall även villigt erkänna att han återgav det som jag här senast citerade. Men eftersom jag hade lagen tillgänglig, tyckte jag att detta citat också borde återges i sitt rätta sammanhang. Jag måste nog också säga att historiken tog väl stort utrymme i interpellationssvaret.

Herr talman!

Med anledning av dessa beslut hemställde Föreningen Bekämpningsmedelsleverantörer att bestämmelser skulle utfärdas om ersättning till dem som härigenom åsamkats eller i framtiden skulle komma att åsamkas ekonomisk skada. Svenska bygdekvarnars riksförbund begärde för sin del antingen att övergångstiden skulle göras längre eller att medel skulle anvisas för inlösen och destruktion av de lager av betningsmedel innehållande alkylkvicksilver, som fanns kvar den 1 februari 1966. Den 29 juni 1966 beslöt Kungl. Maj:t, att framställningarna inte skulle föranleda någon åtgärd. I sitt beslut erinrade Kungl. Maj:t om att förstöring eller annat oskadliggörande av bekämpningsmedel, som inte längre är avsett att användas för sitt ändamål, jämlikt 17 § bekämpningsmedelsförordningen skall ske på betryggande sätt. Vidare anbefalldes giftnämnden att före 1966 års utgång anmäla, huruvida behov förelåg av det allmännas medverkan vid förstöring eller oskadliggörande av nu ifrågavarande lager. Det förutsattes, att uppkommande kostnader helt skulle åvila den enskilde. När det gäller nu aktuella varor vill jag erinra om den livliga debatt som pågått under flera år beträffande de risker som sammanhänger med användning av kvicksilver och kvicksilverföreningar. Detta har särskilt gällt betningsmedel med kvicksilverföreningar. De förbud som drabbat dessa varor kan därför inte ha kommit som någon överraskning för dem som handlar med dem eller använder dem. Regeringen har inte ansett att några skäl föreligger för att avvika från den allmänna principen att ett offentligrättsligt ingripande inte ger den som lider skada av ingripandet rätt till ersättning av det allmänna.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
Vederbörande uppmanades dels att ange hur stort lager man hade av vissa betningsmedel, dels om man önskade att på egen bekostnad men med det allmännas medverkan få hjälp med förstöringen.

I cirkulärskrivelsen heter det nämligen »... därvid dock skall förutsättas att uppkommande kostnader helt skall åvila den enskilde». Frågan om kvicksilverbetningsmedel har många allvarliga sidor, som det finns anledning att belysa, men det är i synnerhet två, som jag här vill beröra. Den första är denna: Hur skall oskadliggörandet ske? I 17 § av bekämpningsmedelsförordningen, som socialministern nämnde i sitt svar, föreskrivs att förstöring eller annat oskadliggörande »skall ske på betryggande sätt». Efter som beslut om här ifrågavarande giftmedel fattats av statlig myndighet, giftnämnden, borde man från statens sida samtidigt ha givit besked om hur oskadliggörandet skall gå till för att det skall anses ske på betryggande sätt. Annars är det stor risk för att i synnerhet smärre partier i sista ledet, t.ex. redan brutna förpackningar hos enskilda lantbrukare, undanskaffas på ett sätt som medför större skadeverkningar än om de använts för avsett ändamål, d.v.s. för betning. Nu kommer i stället ett erbjudande om hjälp med förstöringen — men det kommer tio månader efter det preparaten blivit förbjudna. Det tyder på en viss brist på ansvar hos vederbörande myndighet. Jag tycker det borde gå till på ett helt annat sätt, nämligen så att samtidigt som beslut om förbud fattas bör åtgärder vidtas för att så fort som möjligt samla in de lager som kan finnas ute hos enskilda för att vid behov centralt och på sakkunnigt sätt kunna oskadliggöras. Medverkan från statens sida härvidlag framstår för mig såsom helt naturligt — och det har ju också sent omsider förutsatts — men inte bara i tekniskt avseende utan också i ekonomiskt. Den förfrågan som giftnämnden sänt ut kan man knappast säga inbjuder till att undanröja risken för olämpligt oskadliggörande. Det kan inte te sig särskilt lockande för en enskild person att över huvud taget uppge ett mindre lager för destruktion, om han därvid får vidkännas kostnader. Storleksordningen för dessa kostnader får han inget som helst besked om. Det kan naturligtvis även i framtiden uppkomma fall liknandet detta. Därför borde det vara anledning att försöka få fram ett annat och mera praktiskt handlingsmönster i sådana ärenden. Jag vill därför fråga statsrådet, om statsrådet är beredd att medverka till att vi får andra bestämmelser om hur man skall handlägga dylika ärenden. Den andra stora frågan är om det kan anses rimligt att enskilda företag och lantbrukare skall behöva lida ekonomisk skada till följd av beslut av statlig myndighet i en fråga av ett allmänt intresse. I detta fall har mig veterligt ingen i och för sig ifrågasatt beslutet om förbud mot användning av medel som bedöms vara särskilt skadliga. Men i förarbetena till bekämpningsmedelsförordningen sades, att lämpliga Öövergångstider vid förbud borde kunna bestämmas för att förhindra att ett förbud får ekonomiska eller praktiska följder för olika intressenter. Vid bedömningen av denna fråga tycks just övergångstiden ha haft avgörande betydelse. Det framgår av statsrådets svar och hans hänvisning till den livliga debatten i kvicksilverfrågan. Statsrådets slutsats blir: »De förbud som drabbat dessa varor kan därför inte ha kommit som någon överraskning för dem som handlar med dem eller använder dem.» Jo, herr statsråd, jag anser nog att det kom som en överraskning, i varje fall att förbudet trädde i kraft redan den 1 februari. Det var ändå så, att giftnämnden i september meddelade att den inte var beredd att införa något förbud utan endast vissa restriktioner. Det fanns därför anledning både för återförsäljare och lantbrukare att planera för nästa års betning med användning av dessa betningsmedel, som ju använts under mycket lång tid. Jag anser att man också särskilt måste beakta att det inte fanns några alternativa betningsmedel som kunde ersätta de omdiskuterade preparaten. Först i och med att giftnämnden den 14 december fattade sitt beslut om förbud mot alkylkvicksilver blev ett par andra preparat tillåtna, vilka ansågs vara mindre farliga. Men dessa preparat kom inte ens ut i handeln till den 1 februari, då förbudet mot alkylkvicksilver trädde i kraft. Dessutom förelåg enligt växtskyddsanstalten ingen garanti för att dessa medel, när de så små ningom kom, skulle ge samma skydd som de tidigare använda alkylkvicksilverpreparaten. Det fanns alltså skäl för att, som berörda parter begärde, medge ett uppskov till den 1 oktober eller till den 1 juli. När nu emellertid ett sådant uppskov inte beviljades borde det vara självklart att ersättning från det allmänna utgår till dem som oförskyllt lidit skada. Enligt uppgift uppgår förlusten för exempelvis SLR — jordbrukarnas egen riksorganisation — till mellan 150 000 och 160 000 kronor. En allmän princip är väl ändå att samhället lämnar ersättning för oförskyllt liden skada till följd av myndighets ingripande i samhällets intresse. Jag hoppas därför att statsrådet är beredd att ompröva beslutet att lämna dessa framställningar om ersättning utan avseende.

Herr talman! Herr Hedin frågade i sitt anförande, huruvida jag är beredd att medverka till en annan tingens ordning när det gäller bestämmelser, informationer och meddelanden på detta viktiga område. Det var närmast den frågan som föranledde mig att begära ordet. Det svar jag vill lämna på den frågan blir också ett svar på herr Hedins fråga, varför det behövde ta så lång tid innan dessa bestämmelser blev definitiva. Som herr Hedin säkerligen mycket väl känner till har dessa betningsmedel under lång tid stått under debatt. Det har också varit nödvändigt att utföra ett ingående forskningsarbete för att undersöka graden och halten av skadligheten när det gäller dessa medel. När beskedet till slut förelåg handlade giftnämnden; ett förbud kom. Jag blev något förvånad över att herr Hedin, om jag förstod honom rätt, ansåg att man ändå skulle ha låtit dessa betningsmedel användas under innevarande betningssäsong. Men detta kanske är en missuppfattning från min sida. Bekämpningsmedelsförordningen utfärdades redan i slutet av år 1962. Innebörden av de nya bestämmelserna måste därför ha varit känd under våren 1964. I Kungl. Maj:ts proposition den 28 september 1962 med förslag till bl.a. bekämpningsmedelsförordning påpekades även att aldrin och dieldrin samt vissa kvicksilverföreningar var mycket giftiga. Under åren 1964 och 1965 fördes en mycket livlig diskussion om bekämpningsmedel innehållande kvicksilverföreningar, och speciella åtgärder vidtogs för att minska användningen av kvicksilverhaltiga betningsmedel. Förbudet i fråga kan därför inte ha kommit oväntat. Jag kan inte förstå annat än att de som handlade med dessa medel eller använde dem var väl medvetna om att medlen inte bara var farliga utan också låg i riskzonen för åtgärder och ingripande. Beträffande herr Hedins sista fråga, om regeringen är beredd att ompröva ersättningsfrågan, ber jag att få hänvisa till vad jag sade i slutet av mitt interpellationssvar.
Herr talman! Jag vidhåller att beslutet kom överrumplande; man har väl ändå anledning att räkna med en övergångstid. Handeln och även lantbrukarna fick på hösten 1965 besked som gav dem anledning att räkna med att dessa medel skulle få användas också under det kommande året. När beslutet som i detta fall sedan fattas kort före nästkommande säsong, så måste det komma överraskande, i synnerhet för handeln. Ett alternativ hade varit att tillåta en längre övergångstid och därmed ge handeln och lantbrukarna rimlig möjlighet att göra sig av med dessa medel; jag tror inte att det hade varit till någon särskilt stor skada. Dessa medel har ändå använts under mycket lång tid. Men om det av det allmänna, i detta fall av giftnämnden, bedöms som omöjligt att gå med på en förlängd användningstid — jag vill inte alls bestrida att det fanns skäl för det också — så tycker jag att det är självklart att det allmänna träder emellan och ersätter de skador som uppkommer. Tycker inte statsrådet att det är en allmän princip som borde följas också i detta fall?

Han underströk att det i första hand fick ankomma på näringsidkarna själva att svara för förlusterna på överblivna lager. Jag vill göra detta tillägg med hänsyn till den diskussion vi för om när vederbörande kan ha varit underkunniga om riskerna härvidlag. Att dessa varit kända under mycket lång tid, tror jag nog att man med fog kan fastslå.

Herr talman! Jag tror inte att socialministern riktigt förstår hur denna sak ses på det praktiska planet. även om man under vintern 1965 var medveten om att alkylkvicksilver var mindre lämpligt att använda, fanns inget annat alternativ. Det fanns då inga andra godkända medel, vilka vi som lantbrukare kunde använda. De nya medlen kom till först samtidigt som man förbjöd användandet av alkylkvicksilver. Först då godkände man två nya preparat, men dessa fanns inte i handeln. Till och med så sent som den 1 februari fanns de ännu inte ute i handeln. Då tycker jag det är orimligt att begära att vi i detta läge utan ersättning skulle avstå från an vändandet av alkylkvicksilver och i stället begagna ett annat medel, som ännu inte var färdigprövat. Än en gång frågar jag socialministern om han tycker att det principiellt är riktigt att man mot bakgrund av föreliggande förhållanden — ett plötsligt fattat beslut — inte får ersättning av det allmänna för oförskyllt liden skada?

Herr talman! Herr Björkman har frågat mig om förslag rörande det nuvarande bostadssystemets definitiva avskaffande kommer att föreläggas 1967 års riksdag. Interpellanten hänvisar till uttalanden av statsministern i en interpellationsdebatt den 9 november i år om nu gällande bestämmelser beträffande generella räntesubventioner för bostäder. Statsministerns uttalande vid ifrågavarande tillfälle syftade på ett förslag av bostadspolitiska kommittén vilket för närvarande bereds inom inrikesdepartementet. Enligt förslaget skall räntebidragen upphöra, varvid deras nuvarande syfte i stället skall tillgodoses genom anordningar för att jämna ut betalningen av räntor och amorteringar på statliga bostadslån över en längre period. Förslaget innebär, förenklat uttryckt, att kapitalkostnaderna i nybyggda hus hålls relativt låga under de första åren och tillåts stiga efter hand genom en fortlöpande anpassning till bostadsbyggandets kostnadsutveckling. Räknat över det statliga bostadslånets hela löptid skall låntagarens betalningar motsvara marknadens nominella villkor Beredningen inom inrikesdepartementet sker med sikte på att proposition i ämnet skall kunna läggas fram för 1967 års riksdag. Jag vill i sammanhanget erinra om att ett av socialdemokratiska partiet i år antaget program för markoch bostadspolitiken bl.a. upptar en punkt, enligt vilken villkoren för de statliga bostadslånen bör utformas så, att betingelser skapas för hyresparitet i det framtida bostadsbeståndet. Enligt programmet bör detta ske i huvudsak enligt bostadspolitiska kommitténs förslag.

Herr talman! Jag tackar för den tolkning av och den kommentar till statsministerns uttalande i interpellationsdebatten den 9 november, som den ansvarige bostadsministern nu lämnat i svaret på min fråga. När jag hörde statsministern i den nämnda debatten så kategoriskt uttala att det nuvarande bostadssystemet var dödsdömt, undrade jag vad han egentligen åsyftade med detta uttryck. Jag fick närmast det intrycket, att regeringen nu hade bestämt sig för att rensa upp i regleringsdjungeln på bostadsområdet. Vad det i så fall skulle gälla vore att ombesörja en vacker och värdig hädanfärd. Jag behöver inte påminna om hur fastlåst, krångligt och oöverskådligt hela systemet är. Endast experterna kan tränga in i denna labyrint och finna vägen ut igen. Även om interpellationsdebatten den 9 november främst rörde räntesubventionerna, framgick det sålunda inte klart, om statsministern syftade längre än till enbart denna sektor av bostadspolitiken. Inrikesministern erinrar i svaret om att bostadspolitiska kommittén i maj i år lade fram ett förslag om att ränte bidragen skulle upphöra. Att en utredning lagt fram ett förslag är emellertid, som inrikesministern väl vet, inte detsamma som att det kommer att förverkligas, Det har vi många exempel på. Den stora skatteberedningen lade exempelvis fram ett enhälligt betänkande om vissa angelägna omläggningar av skattesystemet. Det betänkandet lades på hyllan. Vi har också tidigare exempel: bostadssociala kommittén och besparingsutredningen för att nämna ett par, vilkas förslag inte heller ledde till något resultat. Enbart den omständigheten att ett utredningsbetänkande lagts fram kan alltså inte gärna betraktas som tillräckligt för att hävda att bostadssystemet var dödsdömt. I sitt svar påminner inrikesministern om att socialdemokratiska partiet antagit ett program för markoch bostadspolitiken. Det var, om jag minns rätt, någon gång på eftersommaren efter åtskilliga överläggningar. I detta program sägs att villkoren för de statliga bostadslånen bör utformas i huvudsak — alltså inte helt — enligt bostadspolitiska kommitténs förslag, Inte heller detta kan anses vara någon garanti för förslagets genomförande. Det var ett socialdemokratiskt valprogram för regeringspartiet, och valet gick som bekant inte så alldeles bra för inrikesministerns parti. Av interpellationssvaret framgår att beredning nu pågår i departementet med sikte på att proposition skall läggas fram för 1967 års riksdag. Detta är det nya i svaret, och jag noterar det med intresse — kanske också med tillfredsställelse, men det beror givetvis på vad propositionen kommer att innehålla och vilka eventuella avvikelser från huvudlinjen som departementschefen gör i propositionen. Att statsministern med sitt uttalande inte syftade så långt som till att även hyresregleringen skulle avvecklas bekräftades några dagar efter debatten, då proposition lades fram om förlängning av lagens giltighet ytterligare ett år. Även i detta ämne har en utredning, hyreslagstiftningssakkunniga, lagt fram ett förslag. Härom kommer alltså förslag icke att framläggas för nästa års riksdag, trots att det ursprungligen var avsikten att lagen skulle kunna träda i kraft den 1 juli samma år. Det socialdemokratiska markoch bostadspolitiska programmet hade även i detta avsende en punkt om att de provisoriska lagarna om hyresreglering och besittningsskydd borde ersättas av en ny allmän hyreslag. Om tidpunkten för exekutionen sägs ingenting, lika litet som i fråga om tidpunkten för avvecklingen av räntesubventionerna. Statens hyresråd har i sitt yttrande framhållit att rådet finner det angeläget att utjämningen av hyresnivåerna påbörjas så snart som möjligt och har i detta syfte föreslagit upphävande av vissa paragrafer i lagen. Regeringen har således tills vidare uppskjutit både exekutionen och hädanfärden. Vi får ännu en tid dras med den reglering som infördes under brinnande krig 1942. Inrikesministern har emellertid med sitt interpellationssvar klarlagt hurudant läget för närvarande är, och härför ber jag än en gång att få tacka.
Herr talman! Den åberopade diskussionen gällde räntesubventionen eller räntebidragen, och det är den som jag har berört i mitt svar. Vi arbetar alltså med ett förslag i huvudsaklig överensstämmelse med det som bostadspolitiska kommittén lagt fram. Detaljerna får vi fortsätta att diskutera 1967 när förslaget framlagts. Hyresregleringslagen berördes inte i interpellationen och hade inte heller något samband med den debatt som har förts. Vi arbetar emellertid även med den frågan i kanslihuset. Tidpunkten för ett förslag kan jag däremot inte nu ange.

Herr talman! Jag känner till inrikesministerns faiblesse för att alltid vilja ha sista ordet, men jag tyckte inte att det var alldeles nödvändigt för honom att upprepa precis detsamma som jag bade sagt, nämligen att jag visste att debatten den 9 november främst rörde sig om räntesubventionerna. Vad jag åsyftade med min fråga var att av inrikesministern få en tolkning av statsministerns uttryck om att bostadssystemet var dödsdömt. Jag ville veta om han därmed avsåg hela fältet eller bara räntesubventionerna. Detta har jag alltså fått klarlagt genom inrikesministerns svar och det efterföljande inlägget, och det ber jag än en gång att få tacka för.

Herr talman! Herr Bengtson i Solna har frågat mig, om jag är villig att lämna kammaren en ingående redogörelse för de åtgärder jag avser att genomföra för att åstadkomma viss centralisering av den långsiktiga kommunala investeringsplaneringen, ävensom för de utredningar som legat till grund för mina ställningstaganden. Herr Bengtson har vidare frågat mig, om en utvidgning av den översiktliga planeringen i länen kan genomföras utan att kommunernas självbestämmanderätt i väsentlig grad begränsas. Först vill jag då stryka under att jag inte hyser någon tvekan om kommunernas rätt och skyldighet att svara för sin planering och att detta gäller även den långsiktiga kommunala investeringplaneringen. Vad som däremot är aktuellt att verka för är en effektivisering och ökad samordning av olika former av regional planering. Det är därför knappast nödvändigt att i detta sammanhang gå närmare in på alla de omständigheter som gett dessa frågor en allt större aktualitet. Låt mig bara erinra om den strukturutveckling inom näringslivet som vi nästan dagligen får påtagliga belägg för, om den fortgående befolkningsomflyttningen med följande glesbygdsoch urbaniseringsproblem och om den allt starkare konkurrensen mellan skilda regioner och orter om samhällsresurser av olika slag. De regionala problemen spelar en allt större roll i vårt samhälle och olika slag av regionala fördelningsaspekter blir allt viktigare. Denna problematik måste vi möta genom att arbeta fram en regional politik och ett administrativt system för att genomföra den. Ett första led i detta arbete är den översyn av kommunindelningen som pågår enligt de av 1962 års riksdag antagna riktlinjerna. Genom samarbete i kommunblock och kommunsammanläggningar vidgas kommunernas ansvar för samhällsplanering och resursfördelning utöver de nuvarande kommungränserna till den näringsgeografiska region, som ett kommunblock i regel utgör. Detta bör ge möjligheter till en bättre avvägd resursfördelning på det lokala planet samtidigt som den kommunala planeringen får ökad betydelse. Genom 1964 års riksdagsbeslut om riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik togs ytterligare ett steg för att utveckla den regionala planeringen. I dessa riktlinjer betonas mycket starkt, att en effektiv och förutseende samhällsplanering är en av grundförutsättningarna för att det mål som angetts för den lokaliseringspolitiska verksamheten skall kunna nås. Det finns ett ofrånkomligt samband mellan ställningstaganden rörande näringslivets lokalisering och åtgärder med lokaliserande effekt i fråga om t.ex. bebyggelse, kommunikationer, utbildning och annan serviceverksamhet. Därför är det enligt riktlinjerna för lokaliseringspolitiken utomordentligt betydelsefullt med en samordning i tid och rum av lokaliseringsverksamheten med arbetet inom övriga grenar av samhällsplaneringen, så att insatserna på olika områden kan ge en samlad effekt för en orts eller bygds utveckling. Därför betonas även i de lokaliseringspolitiska riktlinjerna vikten av en effektiv kommunal planering. Men det framhålls också att flertalet lokaliseringspolitiska åtgärder fordrar en vidare överblick och ett bredare underlag för övervägandena än vad som kan erhållas inom kommuner och kommunblock. En tyngdpunkt i utredningsoch planeringsfunktionen inklusive samordningsfunktionen inom den lokaliseringspolitiska verksamheten har därför lagts till länen. Där bör enligt riksdagens beslut en utvidgad utredningsoch planeringsverksamhet komma till stånd. Om verksamheten anfördes följande i propositionen : »Denna bör för det första omfatta sammanställning och analys av olika data rörande befolkningsoch näringslivsförhållanden m.m. samt uppgörande av prognoser och annan bedömning av utvecklingstendenser till ledning för handlandet. Sådana data behövs för planeringen i kommuner och landsting likaväl som inom olika statliga organ. Redan den omständigheten att man för de olika planeringsgrenarna utnyttjar ett gemensamt utredningsmaterial torde ha en icke oväsentlig samordningseffekt. På grundval av sådant utredningsmaterial bör vidare i länen utarbetas planer rörande olika åtgärder, som kan påverka lokaliseringsbetingelserna i enlighet med lokaliseringspolitikens mål. Särskilt bör därvid beaktas den kommunala planeringen och kommunala åtgärder i Övrigt för näringslivets främjande. En avvägning bör eftersträvas av olika regionala intressen i frågor om samhälleliga serviceanordningar och andra offentliga verksamheter. Planeringen, som givetvis ständigt måste hållas aktuell, bör utmynna i konkreta förslag och handlingsprogram.» De samordningsåtgärder som sålunda förutsatts komma till stånd i länen under planeringsrådens och länsstyrelsens ledning bör enligt de lokaliseringspolitiska riktlinjerna fullföljas på riksplanet. I syfte att underlätta denna samordning för vilken regeringen måste ha ansvaret, inrättades lokaliseringsberedningen. Vid riksdagsbehandlingen förutsatte bankoutskottet, mot bakgrund av motioner om en genomgripande översyn av samhällsplaneringen, att den centrala planeringen skulle bli föremål för en betydande uppmärksamhet från = lokaliseringsberedningen. För planeringen på det regionala planet borde planeringsråden fylla en motsvarande funktion. När vi nu börjat använda uttrycket regional utvecklingsplanering som ett sammanfattande begrepp för det vi här syftar till avses inte därmed något nytt planinstitut. Det är mera en fråga om att finna ett system för samordning av arbetet hos olika planerande organ och ge ökat utrymme åt regionalpolitiska värderingar i planeringsprocessen och beslutsfattandet på skilda nivåer, allt enligt de lokaliseringspolitiska riktlinjerna. Beträffande den kommunala planeringen är avsikten att söka stimulera kommunerna till en snabb vidareutveckling av de planeringsformer som många kommuner redan arbetar med. Vad man inom kommunerna bör sträva efter är bl.a. en god anknytning mellan fysisk och ekonomisk planering. Den kommunala långtidsbudgeteringen har man, inte minst från kommunförbundens sida, lagt ned ett förtjänstfullt arbete på att utveckla. Jag tror att dessa strävanden bör uppmuntras. Jag skulle vilja ange fyra olika moment som bör ingå i en god kommunal planeringsberedskap, nämligen markpolitiskt program, översiktlig fysisk planering, allmänt investeringsprogram och långtidsbudget. De allmänna investeringsprogrammen bör lämpligen kunna komma till stånd som en vidgning av de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen. Dessa program har ju blivit väl mottagna och visat sig vara värdefulla planeringsinstrument. De inrymmer redan nu även andra investeringar än bostäder. För att det skall bli möjligt att göra en så harmonisk utbyggnad som möjligt med utgångspunkt från de vid olika tillfällen tillgängliga resurserna är det emellertid nödvändigt att olika investeringsprojekt särredovisas i dessa program och att det inbördes beroendet klarläggs. De kommunala investeringarna bör därför redovisas med avseende på deras inbördes samband, t.ex. bostadsinvesteringar och investeringar som rent tekniskt hänger samman med bostadsbyggandet, såsom investeringar i gator och vatten och avlopp, funktionellt betingade följdinvesteringar i skolor, daghem etc. Sådana investeringsprogram kan bli av stort värde inte bara för de kommunala organens arbete utan också för den resurstilldelning från statliga organ, som i många fall är en förutsättning för den kommunala utbyggnaden. Av stort värde skulle givetvis vara, om man i dessa investeringsprogram kunde få in även näringslivets investeringar. Ett samarbete i detta syfte borde vara möjligt att åstadkomma och därmed ge ett väsentligt vidgat underlag för programmen. Kommunala planer av nämnt slag bör nämligen utgöra byggstenar för den integrerade planering på länsplanet, som enligt de lokaliseringspolitiska riktlinjerna är avsedd att utvecklas. Ett fortlöpande samarbete måste därvid ske mellan kommunerna och länsorganen. Det statistiska material och de prognoser som länsorganisationen förväntas ställa till kommunens förfogande som underlag för dess planering blir naturligtvis inte bindande för kommunen men måste ändå vara av stort värde, eftersom många kommuner har svårigheter att bedöma sina utvecklingsmöjligheter i ett vidare perspektiv. Huvuduppgiften i den egentliga länsplaneringen blir att avväga olika regionala intressen och resursanspråk och därmed utforma handlingsprogram bl a. för de olika länsorganens beslutsfattande. Jag vill understryka att det jag nu sagt inte förutsätter några nya befogenheter för de statliga organen. Det nya är att den resursfördelning som redan nu ankommer på dessa organ, t.ex. i fråga om bostads-, vägoch skolbyggande, grundas på en enhetlig uppfattning om den mest ändamålsenliga regionala utvecklingen. Det är just för ställningstaganden av det slaget som planeringsråden inrättats. Därmed kommer företrädare för landsting, kommuner och näringsliv att delta i arbetet. Denna organisation som riksdagen nyligen fastställt är vad vi har att utgå ifrån. Sedan olika utredningar berörande länsförvaltningen är färdiga blir det tillfälle att pröva om frågan. Men jag vill erinra om att riksdagen så sent som i våras godkände ett utlåtande av bankoutskottet, där det heter att riksdagsbeslutet om lokaliseringspolitiken jämte de föreskrifter rörande planeringsråden som Kungl. Maj:t utfärdat ger planeringsrådet goda möjligheter att på ett avgörande sätt påverka planeringen och genomförandet av lokaliseringspolitiska åtgärder inom länet. Vad slutligen beträffar herr Bengtsons fråga, huruvida utvidgningen av den översiktliga planeringen i länen kan genomföras utan att kommunernas självbestämmanderätt begränsas så vill jag upprepa, att det från regeringens sida inte råder någon tvekan om de kommunala organens rätt och skyldighet att svara för planeringen i kommuner na och kommunblocken, som efter hand blir våra nya kommuner. Det planeringssystem jag redogjort för sätter den kommunala planeringen i centrum och bör därför leda till en förstärkning av kommunernas ställning. Detta motsägs inte av att det i framtiden liksom hittills självfallet är en statlig uppgift att svara för samhällsekonomien i stort och därmed också att i viss utsträckning ange ramar för skilda investeringsområden, även sådana som berör den kommunala verksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för det utförliga svaret. Detta är en mycket stor fråga, och jag kan nu bara anföra spridda synpunkter på hela problemkomplexet. Kanske kommer jag också i det följande att ställa några kompletterande frågor till inrikesministern. Jag skall börja där inrikesministern slutade, och konstaterar då att statsmakternas största ansvar när det gäller planeringen ligger på sådana frågor som rör den samhällsekonomiska balansen. Det är väl vårt nuvarande samhällsekonomiska läge som gjort att planeringsfrågorna med ens har fått så stor aktualitet.

När vi talar om riksplanering, är det väl ofrånkomligt att frågor om fysisk och ekonomisk planering blandas ihop. På det kommunala planet sköts den fysiska planeringen av byggnadsnämnden medan den ekonomiska lig ger på nämndoch kammarplanet. Det är åtskilt även på det statliga området. Det är meningen att det nya planverket skall sköta den fysiska planeringen, medan den ekonomiska enligt inrikesministern även i fortsättningen skall utbyggas med utgångspunkt från lokaliseringsberedningen. Men på det regionala planet väver man tillsammans alla frågor i länsstyrelsen. är det rätt herr inrikesminister? Jag återkommer till den frågan litet senare. Först vill jag säga några ord om den fysiska planeringen. Stadsoch byggnadsplaner kan jag här underlåta att gå in på. Kommunernas generalplanering är en väsentlig fråga, och den bör definitivt uppmuntras. Den sammanslagning i kommunblock som gjorts och göres bör underlätta en sådan generalplanering. Om man vill bygga ålderdomshem i tre olika kommuner, ingående i samma block, kan man skjuta på de två och samarbeta över kommungränserna med bygget i den tredje kommunen. Där har kommunblocken stor betydelse såväl när det gäller den fysiska generalplaneringen som den ekonomiska planeringen. Och nu undrar jag bara: Har statsrådet något förslag i beredskap för att så att säga minska på frivilligheten inom blocken vid kommunsammanslagningar? Härefter kommer jag till regionplaneringen, alltså till det tredje ledet i den fysiska planeringen. Den är såvitt jag förstår mycket bristfälligt utbyggd här i landet. Det torde bara vara några få regioner som arbetar systematiskt i det fallet. Jag tycker att man bör betona vikten av att bygga ut regionplaneringen. Det är kanske inte i första hand inrikesministerns sak att svara härpå, och jag skall därför inte nu ingå på några detaljer, men jag vore tacksam för ett besked huruvida inrikesministern är av samma mening som jag att den planeringen bör intensifieras. På det centrala planet måste en samordning ske, och den kommer väl också genom det nya planverket som skapas när byggnadsstyrelsen nu delas upp. I detta sammanhang är det ett par saker som särskilt bör betonas. Hur går det till när staten vill disponera sin mark? Ett, tu, tre säger en statlig myndighet via byggnadsstyrelsen, att man vill disponera viss mark i en kommun — och då faller alla kommunala planmonopol. Då blir det ingen debatt, utan det blir order ovanifrån. En långsiktig dispositionsplan för den statliga markdispositionen skulle säkert vara av stort värde även för den lokala och regionala planeringen. Vidare har den centrala instansen särskilt stora uppgifter när det gäller sådana frågor som atomkraft, vattenkraft och vissa ur naturvårdssynpunkt problematiska industrier — jag tänker på de diskussioner som nyligen förts här i riksdagen. Men, herr talman, det är den ekonomiska planeringen, investeringsplaneringen, som mest intresserar inrikesministern i detta sammanhang. Han säger i sitt svar, att han har funnit en god utgångspunkt i de bostadsbyggnadsprogram som görs upp av kommunerna. Det är i och för sig en linje, men jag skulle vilja framföra en något avvikande mening. Som riktpunkt måste såvitt jag förstår ligga näringslivets krav på dispositionen.

Där näringslivet engagerar sig blir det givetvis behov av bostadsbyggande och allehanda kommunala följdinvesteringar. Men statsrådet har inte fäst samma vikt vid denna fråga som jag skulle vilja göra. Han säger att man behöver ha ett intensivt samarbete. Jag vill bara hänvisa till den skiss över regionplaneringen som nu gjorts upp för Storstockholms-regionen. Man har haft en expert som kartlagt frågorna om näringslivets lokalisering. Dessa synpunkter har man i hela regionplanearbetet lagt i botten, och det är därifrån man utgår i mycket hög grad när det gäller markdispositionerna och som en följd därav även när det gäller de ekonomiska dispositionerna. Näringslivets lokalisering har vidare, säger statsrådet, utretts och presenterats riksdagen i lokaliseringspropositionen 1964. Men som jag har fattat det var det då inte hela den stora frågan om näringslivets fria lokalisering som presenterades riksdagen, utan det var en delfråga. Man gick in för en aktiv lokaliseringspolitik, som innebar att de bättre ställda regionerna solidariskt skulle hjälpa de svaga regionerna, stödområdena, att utveckla sitt näringsliv. Frågan om näringslivets fria lokalisering får inte bli en fråga, som lokaliseringsberedningen skall avgöra bakom stängda dörrar. Tidigare var transportkostnaden dominerande vid industrilokalisering — nu dominerar lönekostnader, råvarukostnader, marknadsföring och kommunal service. Det är åtskilliga ting som jag härvidlag skulle vilja betona. Men jag har kanske redan uppehållit mig för länge vid denna fråga, som jag anser är ofantligt viktig.

De skiljelinjer som härvidlag finns kom ju väl fram på Stadsförbundets kongress i Örebro i juni, där inrikesministern första gången presenterade det stora program som nu håller på att genomföras. Jag skall inte nu orda mycket härom; jag har den uppfattningen att man i huvudsak bör lägga denna planering inom ramen för den kommunala självstyrelsen, endera på det sekundärkommunala planet eller i något kommunalförbund mellan kommunerna. Själva utformningen har jag i och för sig inga synpunkter på — den kan ju variera i olika delar av landet. Men i Storstockholm kommer väl denna planering, oavsett vad riksdagen och statsmakterna i Övrigt uttalar, att ligga inom ramen för det planerade storlandstinget. Herr talman! Jag har frågat inrikesministern i första hand vad det är som nu överväges och vilka utredningar som ligger till grund för övervägandena. Inrikesministern har i första hand hänvisat till lokaliseringspolitikens nuvarande utformning. Denna gäller ju dock endast ett försök till lokaliseringspolitik, och i och för sig är det riktigt att inrikesministern utgår från resultaten därav, som bör ge vissa erfarenheter. Men när det gäller det stora grepp på lokaliseringen, som «inrikesministern nu är beredd att ta genom en riksplanering, anser jag att man i viss utsträckning får tänka om. Lokaliseringsberedningen håller ju på att göra upp en skiss till en samordnad regional utvecklingsplanering, som inrikesministern framhåller, och det är självfallet många som med stort intresse avvaktar denna skiss. Vidare förmodar jag att man inom kommunikationsdepartementet arbetar med en fysisk riksplanering — den frågan utreds ju där. Det hade varit intressant att höra något också om den saken, eftersom frågorna hänger så intimt samman. En utredning om investeringsplaneringen i olika sammanhang pågår även på departementsnivå. De båda sistnämnda frågorna berörs emellertid endast i mindre utsträckning i inrikesministerns svar. I stället har inrikesministern handlat: han har bemyndigat länsstyrelserna att anställa folk på extra stat som skall sköta dessa uppgifter på länsnivå. Jag frågar: I vilka frågor har vederbörande utbildats och — jag förutsätter att personalen redan är anställd — vilka arbetsuppgifter och instruktioner har den fått? Frågan om riksplanering är emellertid så vittomfattande att jag förmodar att den kommer att presenteras för riksdagen i en särskild proposition. Jag frågar då till sist: När kan proposition förväntas?

Herr talman! Med hänsyn till de uppgifter som åvilar planeringsråden — först och främst de lokaliseringspolitiska ärendena, framför allt inom stödområdena men också inom de län som nu berörs av sysselsättningssvårigheter — har det varit nödvändigt att förstärka personalresurserna. Men det har också varit nödvändigt därför att planeringsarbetet går vidare. Vi har uppmanat kommunerna att så långt som möjligt genomföra en Ööversiktplanering. Det skulle varit önskvärt om alla kommuner och kommunblock redan nu hade påbörjat en sådan planering, men dylikt tar sin tid.

Kommunerna och kommunblocken har självfallet inte på alla håll tillräckliga egna resurser för att klara dessa uppgifter. I ett sådant läge uppkommer alltid frågan hur och i vilken ordning kommunerna skall bistås. Därför har vi ansett det rimligt att i den mån kommunerna efterfrågar bistånd skall dylikt kunna lämnas från vederbörande länsstyrelse. Hjälpen skall alltså inte pressas på kommunerna. Härvidlag torde en missuppfattning ha uppkommit. Om kommunerna alltså önskar medverkan från länsorganens sida skall den kunna ges, kanske inte i hela den utsträckning kommunerna begärt men så långt våra resurser räcker till. Vi måste inom regeringen överväga huruvida vi inte bör förstärka våra resurser på länsplanet. Skulle vi komma fram till ett sådant beslut i regeringen kommer detta att underställas riksdagen i vår. I anslutning till ett sådant förslag måste givetvis en motivering lämnas i fråga om eventuella tjänster. På så sätt kan vi få underlag för en allmän debatt — självfallet om så önskas — kring dessa problem. Då kan man säga att vi handlat i överensstämmelse med riksdagens beslut och med de fullmakter vi har. Riksdagen har redan vid två tillfällen haft möjligheter, och tillvaratagit dem, att diskutera en allmän planeringsverksamhet. Det var, som jag nämnde i mitt svar, i samband med frågan om kommunindelningsreformen och framför allt vid behandlingen av lokaliseringspropositionen. Jag tror att herr Bengtson i Solna i någon mån missuppfattat mig. Vi betraktar nämligen lokaliseringspolitiken i och för sig och den försöksverksamhet som pågår inom stödområdena som utomordentligt viktiga. Organisationen fick också en vidare utformning genom planeringsråden med lekmannainflytande inbyggt i dessa organ. Det är just den planeringsverksamheten på det regionala planet som är en viktig samordningsuppgift med sikte på framtiden. Vi arbetar här på att åstadkomma en samordning mellan de skilda länsförvaltningsorganens uppgifter och — naturligtvis — näringslivets utbyggnad, inte minst i de expansiva områdena. Jag har ingen annan mening än herr Bengtson i fråga om att det grundläggande är näringlivsutvecklingen, det som vi sysselsätter oss med för att kla ra vårt uppehälle, det som skall ge oss ekonomiska förutsättningar att också bygga upp de samhällen i vilka människorna kommer att leva och bo. När jag i mitt interpellationssvar talar om att det skulle vara av stort värde om man i dessa investeringsprogram kunde få in även näringslivets investeringar, är det en liten betydelseskillnad mellan vad jag uttalar och de propåer som herr Bengtson har fört fram. Jag talar om näringslivets aktuella investeringar. Jag har uppfattat herr Bengtson så att han vill ha in en prognos om näringslivsutvecklingen. Det behöver inte råda någon motsättning mellan det ena och det andra. Skall man göra en långsiktig prognos eller en plan om utvecklingen inom en region, så är det klart att man som underlag även behöver en allmän prognos om utvecklingen av näringslivet. Men jag menar att man för ett, låt oss säga, handlingsprogram också behöver uppgifter om de investeringar som kan bli aktuella för utvecklingen av näringslivet inom en överskådlig tidrymd. Om det är ett företag som tänker bygga ut och anställa kanske ytterligare något tusental personer, så kan man dra slutsatsen att det betyder mycket i fråga om bostäder, skolor, sjukvård etc. och få in dessa anordningar i den gemensamma planen. Det är det som är så utomordentligt viktigt, och det är det som jämte resursanvändningen måste vara syftet med en långsiktigare planering. Jag har inte heller uppfattat herr Bengtson så att han i och för sig har någonting emot en mera långsiktig planering. Han har närmast ställt frågan: Var skall den ligga? Vem skall utföra arbetet? Det kan inte råda några delade meningar om att då det gäller resursanvändningen, bedömningen av våra önskemål i fråga om våra investeringar och våra möjligheter, måste slutligen regering och riksdag i stort bestämma. Sedan får bedömningen flyttas ned på det regionala planet för över Vi har ju våra länsorgan som skall sköta samordningen och bedömningen tillsammans med de lekmän som vi har i planeringsråden. Vi har inte kunnat ge detta organ en annan status än det för närvarande har, nämligen som ett rådgivande organ. Det har skett i avvaktan på de utredningar som berör länsförvaltningsorganisationen, länsindelningen o.s.v. Jag skulle tro att när dessa utredningar lämnas så kommer de också att ge oss ett underlag för att bedöma planeringsrådens hittillsvarande verksamhet och om vi skall ge dem en annan status för framtiden. Den debatten kan lämpligen föras då. I avvaktan därpå kan vi inte avstå från att gå vidare i fråga om en uppläggning av planeringsverksamheten. Samordningsuppgifterna är så utomordentligt viktiga, både på det centrala och på det regionala planet, att vi måste ta itu med dem. Att man då stannar för att på det regionala planet lägga dessa uppgifter på länsstyrelsen och koppla in planeringsråden ter sig såsom ganska riktigt och rimligt. Vad som kan tas upp till övervägande är självfallet. det som herr Bengtson själv talade om, nämligen: Kommer vi att få storlandsting och vilken roll skall de spela i det sammanhanget? Jag menar att det kan ge ett nytt perspektiv på detta problem som vi får ta ställning till i sinom tid. Men det bryter inte själva principen om den regionala samordningsuppgiften. Den debatten kommer att gälla var beslutandefunktionen skall läggas. Herr Bengtson i Solna tog upp frågan om frivilligheten då det gäller att bilda kommunblock. Det är en fråga som jag tror att min kollega statsrådet Lundkvist är beredd att svara på. Det är ju numera han som närmast handlägger kommunfrågor.

Tyvärr sträcker sig önskemålen ofta längre än vad våra faktiska resurser medger. Då framstår ju den i och för sig besvärliga uppgiften att åstadkomma begränsningar. Någonstans måste sålunda begränsningar göras, och då måste vi ovillkorligen ha någon organisatorisk plan. Vi skulle ju här kunna diskutera vad som har skett under de gångna åren, men jag skall nu inte locka till en sådan alltför omfattande debatt. Så mycket kan väl emellertid sägas som att det i vissa regioner varit möjligt att bygga ut en synnerligen förnämlig samhällsservice som inte bara har innefattat bostäder, skolor och daghem utan även kunnat utsträckas till i och för sig mycket angelägna institutioner, såsom fritidsoch idrottsanläggningar m.m. Å andra sidan har vi många regioner — tyvärr rör det sig ofta om expansiva sådana — där vi inte i tillfredsställande omfattning har kunnat bygga upp funktionsdugliga samhällen. Bostadsområdena har t.ex. icke kunnat tillföras skolor, sjukhus, sociala anordningar, samlingslokaler m.m. i den utsträckning som skulle ha tett sig riktig och rimlig. Därför blir detta en avvägningsfråga i stort, som måste omfatta hela landet, och där vi i vidare mån får dra konsekvenserna av urbaniseringsprocessen. Vi kan inte göra det förrän vi får en bättre planering — kommunalt på det primära planet — regionalt och centralt.
Herr talman! Jag vill gärna svara på den fråga som herr Bengtson i Solna ställde, nämligen huruvida regeringen förbereder något ingripande rörande frivilligheten när det gäller kommunsammanläggningar. Kammarens ledamöter är väl medvetna om att riksdagens beslut innebar, att den enda del av kommunindelningsreformen som lagfästes var indelningen i kommunblock, medan det samarbete, som sedan skulle utvecklas inom blocken, och de slutgiltiga sammanläggningarna skulle bero av kommunernas fria vilja. Från och med 1967 skall ju ganska många sammanläggningar komma till stånd; vid årsskiftet berörs 167 kommuner. Alla tecken tyder på att det även 1969 blir många sammanläggningar. Jag upplever i varje fall att förståelsen för kommunindelningsreformen och nödvändigheten av att genomföra den växer för varje dag som går. Och jag är övertygad om att då vi är framme vid år 1971 kommer det inte att återstå många sammanläggningar. Kommunalmännen börjar nämligen inse, att här gäller det kanske trots allt att inte bli på efterkälken när det är fråga om att skapa de mera slagkraftiga kommunala enheter som blir nödvändiga för en bättre samhällsplanering. Mot den bakgrunden kan jag utan vidare säga, att vi från regeringens sida inte förbereder något ingripande mot principen om frivillighet när det gäller kommunsammanläggningar.

Herr talman! Om jag får börja med statsrådet Lundkvists inlägg så är jag glad över hans lugna och positiva sätt att se på utvecklingen. Många sammanläggningar förberedes, och även jag anser att den utvecklingen är sund. Man skulle väl kunna säga att det inte alltid gäller att skapa största möjliga kommun — det måste finnas en optimal storlek för kommunerna; detta är något som jag tycker att vi skall hålla i minnet. Om jag får göra ett litet tillägg så vill jag säga, att problematiken i storstockholmsregionen är en aning besvärligare eftersom man där samtidigt utreder storlandstingsfrågan. Den griper ju in i frågan om kommunblocksbildningen på ett sätt som man inte kan bedöma förrän själva storlandstingsfrågan blivit utredd. Därför vilar kanske en del kommuner i regionen på hanen; men det hör ju inte till den stora bilden. Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för beskedet. Statsrådet Johansson sade att jag i och för sig inte hade något emot en mera långsiktig planering, och på den punkten skall jag instämma. Jag efterlyste ju särskilt en betydligt effektivare långsiktig regionplanering än den vi för närvarande har, och jag vill än en gång understryka det önskemålet. Däremot är jag inte riktigt med statsrådet Johansson i hans följande resonemang, även om våra ståndpunkter kanske närmar sig varandra. Inrikesministern betonade att planeringsråden sysslar med en försöksverksamhet. Han sade att jag kanske något missuppfattat lokaliseringspolitikens utformning. Men för två år sedan lade jag inte i lokaliseringspolitiken in det stora grepp på ämnet som nu är under utformning; och det tror jag inte heller att många andra gjorde, herr inrikesminister. Om statsrådet Johansson utgår från den lokaliseringspolitik om vi bedriver så är det hans fulla rätt, men det behövs i alla fall en hel del ytterligare utredningar, när man skall föra ut denna nya giv! Låt mig bara ta ett enda exempel. Solna är en rätt aktiv och — kan jag väl också säga välskött kommun. Vi hade där ett bostadsbyggnadsprogram som vi blev tvungna att underkasta en lokal översyn. Vi tänkte bygga så och så många lägenheter, och våra chefstjänstemän satte sig ned i tre dagar för att klara ut hur pass realistiskt program met var. Resultatet av överläggningarna blev att mindre än hälften av det, som vi hade upptagit i den ursprungliga planen, kunde vara rimligt att diskutera; 47 procent av vårt tidigare program befanns vara en något så när realistisk målsättning. Jag är rädd, herr inrikesminister, att det ligger till på samma sätt med bostadsbyggnadsprogrammen i många andra kommuner. Man får lov att ta dem med en nypa salt — annars kan resultatet bli likadant som 1955— 1963 när storstadsregionerna och ytterligare några regioner hade 88 procent av befolkningsökningen och fick 38 procent av bostadsbyggandet.

Om samhällsplaneringens tyngdpunkt läggs på statsförvaltningen styr ' utvecklingen obevekligt bort från folklig stjälvstyrelse, sade Stadsförbundets ordförande. Herr talman! Detta är en alltför stor fråga för att jag här skall kunna vidareutveckla mina synpunkter på den. Men en interpellant kan väl ha en viss rätt att sammanfatta sina synpunkter. Om jag får göra det, herr talman, vill jag göra det i några att-satser.

Det är möjligt att sådan hjälp kan ges av en expert på länsnivå, men det är också möjligt att kommunförbunden och Stadsförbundet kan bidraga. Detta bör bli föremål för offentlig debatt.

Slutligen, herr talman, ber jag att få instämma i ett uttalande som gjordes på Stadsförbundets kongress. Det sades att utbyggnaden av samhällsplaneringen på regional nivå bör bygga vidare på den kommunala självstyrelsen till gagn för en fri folkstyrelse. Det sades också att den kommunala självstyrelsen redan nu urholkats genom en hel del åtgärder. Man måste därför slå vakt om vad som finns kvar och återställa vad som på senare år i bristernas och krisernas tecken gått förlorat.

Herr talman! Herr Johansson i Norrköping har frågat om jag är i tillfälle att lämna en redogörelse för min syn på det aktuella arbetsmarknadsläget och på våra möjligheter att bemästra situationen under den överblickbara framtiden. Herr Haglund har frågat dels om jag har den erfarenheten, att varsel och informationer ges i god tid från företagens sida när driftsinskränkningar blir aktuella, dels om jag anser att två månaders varseltid är tillräckligt för att arbetsmarknadsorganen skall hinna klara de omfattande omställningsproblem, vilka erfarenhetsmässigt gör sig märkbara när det gäller bl.a. den kvinnliga arbetskraften och de äldre arbetstagarna. Herr Johansson i Simrishamn slutligen har frågat om jag är beredd vidta åtgärder som förbättrar sysselsättningen i sydöstra Skåne. Arbetsmarknadsstyrelsen får via länsarbetsnämnderna fortlöpande uppgifter om planerade personalinskränkningar inom näringslivet. Sedan år 1956 har det årliga antalet anställda som varit berörda av sådana varsel varierat från 26 800 år 1958 till 4 300 under högkonjunkturåret 1964. Från hösten 1965 har det skett en påtaglig uppgång i varselfrekvensen, och under tiden januari— november i år har varsel inkommit som berör 19 000 anställda och 500 företag. De varslade planerna går inte alltid i verkställighet och varselsystemet täcker inte heller alla förekommande driftsinskränkningar. Det råder emellertid inget tvivel om att uppgången det senaste året återspeglar en kraftig ökning av omställningstakten inom i första hand industrien. De t.o.m. november i år inkomna varslen har i 224 fall gällt nedläggning av hela arbetsplatser med sammanlagt nära 10 000 anställda. Därav har inom textiloch sömnadsindustrien varsel om nedläggning lämnats för ett 70-tal företag med cirka 3 600 personer sysselsatta. Inom metalloch verkstadsindustrien inklusive gruvor har nedläggning varslats för cirka 45 arbetsställen och 2100 sysselsatta. Bland övriga områden som fått ökad känning av nedläggningarna kan nämnas jordoch stenindustrien samt skogsindustrien. Till helt övervägande del har de berörda företagen legat i södra och mellersta Sverige. Varselrapporterna ger viss information om bakgrunden till nedläggningarna. Av de 120 i år varslade nedläggningarna har 57 haft samband med en koncentration av driften. Dessa bör i regel kunna betraktas som ett led i en rationaliseringsprocess inom vederbörande koncern eller dylikt. Övriga nedläggningar beror på avsättningssvårigheter, bristande lönsamhet, ägarens personliga förhållanden m.m. De med omställningarna förenade problemen har i stort sett fått en tillfredsställande lösning. Den berörda personalen har i största utsträckning kunnat föras över till annan sysselsättning. För att underlätta en sådan övergång har bl.a. den arbetsmarknadspolitiskt motiverade <omskolningsverksamheten ökat. T. o. m. oktober i år har 7 000 fler personer än under motsvarande tid i fjol deltagit i någon form av sådan utbildning. Svårigheterna att finna ny anställning kan emellertid i enskilda fall vara betydande. Särskilda problem inställer sig vid industrinedläggningar på orter som domineras av ett företag, där alternativa sysselsättningsmöjligheter kan erbjudas i endast begränsad omfattning. Det är uppenbart, att bl.a. 1okal bundenhet, relativt hög ålder och förekomsten av handikapp ställer stora krav på insatser från arbetsmarknadsorganens sida för att vederbörande inte skall hamna i långvarig arbetslöshet. En av arbetsmarknadsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp har, närmast med avseende på omställningsproblemen inom bekläd nadsindustrien, nyligen lagt fram förslag till utvidgade och mera varierade åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Vad gäller arbetsmarknadsutvecklingen i Övrigt kan konstateras, att den överefterfrågan på arbetskraft, som en längre tid varit rådande i södra och mellersta Sverige, efter hand har ersatts av ett mera balanserat arbetsmarknadsläge. Arbetslösheten låg vid mitten av november i år vid 1,3 procent bland de arbetslöshetsförsäkrade, vilket är 0,3 enheter högre än ett år tidigare. Beträffande utvecklingen under den kommande vintern har arbetsmarknadsstyrelsen i sin senaste redogörelse för arbetsmarknadsutsikterna visserligen räknat med fortsatta omställningar inom industrien och därmed sammanhängande lokala problem, som för sin lösning kommer att ställa ökade krav på selektiva arbetsmarknadspolitiska insatser. Några åtgärder därutöver har styrelsen dock inte funnit anledning att yrka på. I det nuvarande splittrade läget på arbetsmarknaden håller regeringen sig givetvis fortlöpande noggrant underrättad om utvecklingen. Om särskilda åtgärder skulle komma att behövas för att upprätthålla sysselsättningen kommer sådana omedelbart att vidtas. Jag vill emellertid understryka vikten av att de enskilda företagen planerar sina rationaliseringsåtgärder på sådant sätt att deras sociala ansvar för de anställda inte åsidosätts. Det är nödvändigt att företagen gör långtgående ansträngningar för att skapa fortsatt sysselsättning för sådana anställda som på grund av ålder eller av andra skäl har svårt att vid en driftsinskränkning finna anställning hos en ny arbetsgivare. Som herr Haglund framhåller i sin interpellation är det en avgörande förutsättning för att snabba och effektiva insatser skall kunna göras i samband med driftsinskränkningar eller nedläggelser, att berörda företag i god tid ger varsel och informationer. Varselsystemet baseras på Ööverenskommelser mellan arbetsmarknadsstyrelsen och olika arbetsgivarorganisationer. Enligt bestämmelserna skall meddelande om planerad driftsinskränkning av viss omfattning lämnas till länsarbetsnämnden senast två månader innan inskränkningen verkställs. Företagen bemödar sig också om att iaktta denna skyldighet. Vid betydande permitteringar och driftsnedläggelser synes det vara regel, att varsel ges väsentligt längre tid i förväg än som motsvarar den fastställda minimitiden. En undersökning om bakgrunden till att företag i vissa fall inte iakttagit den föreskrivna varseltiden har visat, att en stor del av ifrågavarande driftsinskränkningar skett i samband med konkurser eller försäljning av företag, varvid personalen fått ny anställning i det nybildade företaget. I andra fall har det varit fråga om företag utanför de organisationer som biträtt varselöverenskommelserna. Direkt underlåtenhet att iaktta bestämmelserna förekommer givetvis också, men de berörda organisationerna verkar mycket lojalt för att begränsa antalet sådana fall till ett minimum. Varseltiden två månader är uttryckligen angiven som en minimitid. Särskilt vid mera betydande permitteringar och avskedanden är det ett starkt önskemål att arbetsmarknadsorganen får längre tid till förfogande för att förbereda och genomföra erforderliga åtgärder. Som jag tidigare har framhållit har företagen också visat förståelse för sådana synpunkter. Jag vill emellertid i detta sammanhang starkt understryka angelägenheten av att informationer ges i god tid från företagens sida också till de kommunala myndigheterna i den ort, som berörs av de varslade åtgärderna. Jag har i det föregående pekat på de speciella problem som uppstår när områden med ringa differentierat näringsliv drabbas av industrinedläggningar. Ett sådant område är sydöstra Skåne, Länsarbetsnämnden i Kristianstads län har vidtagit eller planerar olika åtgärder för att söka lösa problemet. Sålunda har arbetsförmedlingen förstärkts för att möjliggöra så snabb omplacering som möjligt. Yrkesutbildningen för arbetslösa kan med kort varsel utökas. Ett beredskapsarbete vid Glimmingehus har beslutats, och undersökningar pågår om ytterligare sådana arbeten. Redan tidigare pågående beredskapsarbeten kommer att fortsätta och eventuellt få ökad omfattning. För handikappade föreligger vissa möjligheter att ordna sysselsättning i särskilt ordnade beredskapsarbeten. Samtidigt som de nämnda åtgärderna vidtas kommer ansträngningar att göras för att finna mera långsiktiga lösningar. I arbetsmarknadsstyrelsens rådgivningsoch upplysningsverksamhet rörande lokaliseringsfrågor kommer sydöstra Skåne att fortlöpande ägnas uppmärksamhet. Länsstyrelserna i berörda län kan förutsättas komma att beakta de speciella problemen i sydöstra Skåne i den planering rörande näringslivets utveckling som åligger länsstyrelserna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som ger en tämligen god bild av det nuvarande läget på arbetsmarknaden: strukturrationaliseringarnas omfattning och verkningar samt antalet fabriksnedläggningar och berörda arbetstagare. Någon ytterligare bakgrundsteckning är självfallet inte nödvändig. De omfattande verkningarna på vår arbetsmarknad är alltför tydligt skönjbara för att någon skall kunna undgå att inse allvaret i dagens situation. Varsel har i år utfärdats för 19 000 anställda vid 5000 företag. Sedan början av 1950-talet har dessutom 175 fabriker och fabriksavdelningar lagts ned inom textilbranschen. Skogsindustriens läge och problem är även välkända. Vid konstaterandet av dessa dystra men i en hårdnande konkurrens kanske nödvändiga fakta frågar man sig, om vi nu är inne i den tidsålder som många experter betecknar som den andra industriella revolutionen, automationen, den som förutspås innebära ett överlåtande av mänskligt hjärnoch nervarbete på servomekanism och elektronhjärnor. Är även vårt land nu inne i den stora industriella förvandlingen med så kapitalkrävande investeringar och så stora industrienheter att enbart kapitaltillgången kommer att få den avgörande betydelsen för utvecklingstakten? Skall, som en tidning drastiskt uttryckte det, framstegens offer mest bli arbetare och tjänstemän och då främst den äldre och den kvinnliga arbetskraften? Man kunde räkna upp hur många dylika frågor som helst, men detta får räcka för tillfället. Man kan dock icke undgå den självklara reflexionen att samhällets ingripanden i form av planeringsverksamhet, hjälp med kapitalbildning, ansvar för anställda o.s.v. inte kommer att bli mindre — tvärtom. Härvidlag anser jag att situationen nu blivit så allvarlig, att en uttömmande debatt, som klarlägger var vi för närvarande står, bör komma i gång. Frågan om hur mycket eller hur litet vi skall planera tycks vara ett brännbart ämne. Låt mig för att åskådliggöra vad jag menar med planering ta ett exempel från den senaste LO-kongressen. Det gäller ett av våra stora cellulosabolag. Att en omläggning och ett förbilligande av framställningen av dessa företags produkter är något nödvändigt och riktigt behöver vi icke diskutera; det är självklart. Detta anses dock tydligen icke gälla den nödvändiga samordningen med stat och samhälle i detta avseende. skeppning av företagets produkter med en krympning av antalet utlastningsoch mottagningshamnar. Bolaget utlastar för närvarande årligen från 25 hamnar, och produkterna lossas i genomsnittligt 150 hamnar. Utlastningen avses att koncentreras till två hamnar, och lossningen förläggs till tre utländska terminaler, nämligen i Hamburg, Rotterdam och London. En mycket imponerande tidsplan är också utarbetad. Redan i januari månad nästa år skall de två terminalerna i Tunadal och Holmsund successivt tagas i bruk. Självfallet har en dylik omläggning föregåtts av ett omfattande utredningsoch forskningsarbete. Det anmärkningsvärda är emellertid att det under den tid detta pågått inom bolaget har, såsom det heter, »det pågått en mycket intensiv diskussion om hur urlastningen av de norrländska produkterna lämpligast bör organiseras och lokaliseras ur samhällelig synpunkt». Kungl. Maj:t har för något år sedan tillsatt en utredning med uppgift att närmare undersöka förhållandena. Även dessförinnan ägnade sig speciella kommittéer åt denna fråga, bl.a. en av IVA:s transportforskningskommitté tillsatt grupp, som skulle söka ordna förhållandena i Piteå hamn. I denna kommitté var Cellulosabolaget i fråga representerat, men dess företrädare lämnade kommittén några dagar innan planerna på Tunadal offentliggjordes, detta utan att man inom kommittén med ett ord berört dessa planer! Jag anser kommentarer onödiga. De ger sig själva. Jag hoppas att detta icke får utgöra mönster för den kommande utvecklingen på detta område. Om samarbetsandan är densamma inom den svenska industrien i övrigt, måste = planeringsmöjligheterna från samhällets sida te sig dystra. Motsatsen omvittnas dock, glädjande nog, från arbetsmarknadsstyrelsen, länsmyndigheter och regeringen. Klart är dock att två tämligen dia metralt motsatta uppfattningar tycks göra sig gällande i fråga om hur långt samhällets ingripanden skall gå. Den ena uppfattningen företrädes av vissa ledande industrimän och den andra kommer till uttryck inom bl.a. fackföreningsrörelsen och bland företrädare för den tekniska utvecklingen. Jag avser icke att speciellt beröra dessa olika uppfattningar, utan jag skall endast sammanfatta mina önskemål och förhoppningar mot bakgrunden av de nämnda ledande industrimännens uppfattning. De vill självklart att man skall överlåta åt företagen att avgöra formerna för och takten i den fortsatta strukturomvandlingen. Det betonas att det är en stor svaghet att man aldrig konkretiserar vilka former statens ingrepp skall få. Det är nödvändigt att man i denna avgörande fråga talar ut, så att vi får reda på vad diskussionen rör sig om.

Jag trodde i min okunnighet att dessa besked getts industrien genom något av de planeringsorgan som skapats och vari ingår ledande industrimän, arbetare och tjänstemän; jag syftar i första hand på det inrättade planeringsrådet. Brister det på dessa punkter i något hänseende från statens sida hoppas jag på en bättring. Särskilt bör detta vara möjligt om vi får det planerade departementet för näringsliv och industri. Inrikesministerns svar på mina frågor om varseltid och arbetskraftens placering ger dessutom vissa antydningar om hur man önskar sig samarbetet mellan stat, kommuner och industrier.

Till sist än en gång ett tack för det utförliga svaret.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret på min interpellation. Genom under det senaste halvåret nästan dagligen förekommande meddelanden i press och andra massmedia om =<:industrinedläggningar, sammanslagningar till större enheter och driftsinskränkningar som friställer människor har det på vissa platser skapats oro för framtiden. Frågeställningen har blivit: Orsakar den nu snabba strukturomvandling som på lång sikt är nödvändig otrygghet för de människor som råkar ut för den, och kan samhället med befintliga arbetsmarknadspolitiska medel ingripa hjälpande på rätt sätt? Med denna utgångspunkt ansåg jag att höstriksdagen inte kunde avslutas förrän inrikesministern som den högste ansvarige för arbetsmarknadspolitiken fått tillfälle att redogöra för dagens arbetsmarknadsläge, och jag är därför tacksam för den möjlighet han i dag har givit för information och diskussion. Tyvärr, herr talman, kunde det kanske valts en lämpligare tidpunkt både med tanke på frågans vikt och kammarle damöternas mycket ringa intresse just i kväll. Av statsrådets svar framgår klart, att det från och med hösten 1965 och fram till nu ägt rum en påtaglig uppgång i varselfrekvensen beträffande industrinedläggningar. Jag skall inie upprepa eller kommentera de uppgifter statsrådet lämnat utan skall i stället belysa ett område som statsrådet Johansson i korthet berörde. Den arbetsgrupp som arbetsmarknadsstyrelsen i samarbete med fackförbunden inom beklädnadsindustrien tillsatt och som för några veckor sedan avgav sitt betänkande har lämnat några sifferuppgifter som ganska klart vittnar om den snabba utvecklingen. Det har gjorts en sammanställning på de till arbetsmarknadsstyrelsen inkommande varselmeddelandena om driftsinskränkningar inom textil-, konfektions-, skooch läderindustrien från 1965 fram till oktober 1966. Under denna tid har 16 080 personer berörts av varselmeddelande inom de nämnda branscherna, och av samtliga berörda arbetstagare under hela perioden har 35 procent fått varsel under de tio första månaderna 1966, vilket innebär en ganska kraftig ökning under detta år. Vidare vill jag göra en jämförelse mellan månaderna mars—oktober under åren 1965 och 1966 — en jämförelse som är mycket intressant trots att det är fråga om enstaka platser och endast ett fackförbund. Siffrorna avser utbetalningen från Textilarbetarnas erkända arbetslöshetskassa till avdelningarna på tre orter, nämligen Norrköping, Borås och Madängsholm. Beloppen är kanske inte helt jämförbara, eftersom högsta ersättningsbeloppet från och med 1 september 1966 höjdes från 30 till 35 kronor per dag, men jag anser ändå att uppställningen ger en klar bild av läget.

Det innebär en ökning med 147,4 procent.

Då fick 1607 medlemmar ersättning, och det antalet ökade i år under samma period till 3268. Antalet ersättningsdagar ökade från 36 856 år 1965 till 80 501 året därpå. Man utbetalade 808 279 kronor 50 öre år 1965, och siffran steg i år till 2313 656 kronor. Detta innebär att antalet ersättningsberättigade medlemmar steg 1966 med 1661 eller 103,4 procent. Antalet ersättningsdagar steg med 43 645, d. v. s. 118,4 procent. Totala ersättningsbeloppet slutligen steg med 1505 376 kronor 50 öre eller 186,2 procent under 1966. Om vi för månaderna september och oktober i år höjer beloppet med 15 144 dagar å 5 kronor, så blir det ungefär 80 000 kronor, vilket belopp alltså bör dras ifrån för att få en riktig jämförelse med siffran för 1965. Låt oss sedan se litet på åldersfördelningen hos de bidragsberättigade. Uppgifterna rörande Norrköpingsavdelningen avser början av december 1966 och för de båda andra avdelningarna den 29 oktober 1966.

Vi finner då att man i Norr Gör man en sammanställning, får man med denna åldersgruppering följande procenttal: för personer under 50 år 23,3, mellan 51 och 60 år 32,4, mellan 61 och 65 år 17 och för personer över 65 år 27,3. För åldersgruppen mellan 51 och 65 år blir det 49,4 procent. Det är ett litet antal, kan någon säga. Men jag har ändå velat nämna detta därför att det berör ett förbund som under många år har varit med om strukturomvandlingen. Förbundets medlemsantal har under denna tid, från oktober november 1966, minskat från 31 471 till 28 497. Det gör ett minus på 2974 eller 9,4 procent. Om utvecklingen fortsätter i den takten, har vi om tio år ingen textilindustri i vårt land. Utanför dessa siffror kommer de icke bidragsberättigade, som är utförsäkrade men inte erhållit arbete utan går på omskolningskurser eller i beredskapsarbete. Det behöver inte råda något tvivel om att det är den äldre arbetskraften som råkar i stora besvärligheter vid industrinedläggelse och strukturomvandlingar.

Efter arbetsförmedlingens anvisningar till nytt arbete i sitt gamla yrke får de nu uppleva att nästan vara förbrukade och värdelösa i vårt samhälle vid den åldern. Fortsätter strukturrationaliseringen så som den nu tycks ha kommit i gång i andra näringsgrenar uppstår samma problem. Då är frågan om de vägar vi nu har — omskolning och omplacering — räcker för att ge den äldre arbetskraften möjlighet till nyttigt och produktionsfrämjande arbete i fortsättningen så att den inte fram till pensionsåldern hamnar i restarbetslöshetens skara. Herr statsråd! Man ställer sig ibland litet frågande när det gäller våra arbetspolitiska medel. Enligt den senaste arbetsförmedlingsrapporten från en stad var det av 657 arbetslösa 220 eller 34 procent som befann sig i åldern 50—560 år. Stat och kommun har ju skyldighet mot dem att finna både gamla och nya vägar i sin målsättning att få in dem i produktionsapparaten igen. Men det är nödvändigt, som statsrådet uttalade i sitt svar och som jag starkt vill stryka under, »att företagen gör långtgående ansträngningar för att skapa fortsatt sysselsättning för sådana anställda som på grund av ålder eller andra skäl har svårt att vid en driftinskränkning finna anställning hos en ny arbetsgivare». Jag ber också arbetsmarknadsmyndigheterna och, om så behövs, statsrådet Johansson att väl pröva och genomföra de förslag arbetsgruppen inom beklädnadsindustrien lagt fram. Enligt min mening är det brådskande för en del av dem att komma ut i praktisk arbetsmarknadspolitik, ty vissa av dessa åtgärder gäller inte endast denna bransch utan alla näringsgrenar, Jag har frågat statsrådet om arbetsmarknadsläget under den överblickbara framtiden. Statsrådet redovisar några procentsiffror och säger att vi ligger några enheter högre än förra året i fråga om arbetslöshet. Men i övrigt börjar vi få ett mera balanserat arbetsmarknadsläge. Arbetsmarknadsstyrelsen räknar dock med en stegring av arbetslösheten. Enligt ett tidningsuttalande av generaldirektör Bertil Olsson fanns under november 29 000 arbetslösa, vilket är den högsta siffran på mycket länge och en ökning från oktober med 8 000. Dessutom vet vi att det på vissa orter i landet genom omstrukturering uppkommit en dold arbetslöshet eller — för att använda ett finare uttryck -— en arbetskraftsreserv. Vissa tecken tyder på att det i januari kommer att finnas 50 000 arbetslösa. Generaldirektör Olsson tror dock — liksom statsrådet i sitt svar i dag — att med de medel som står till arbetsmarknadsmyndigheternas förfogande på olika områden skall situationen kunna klaras utan att det uppstår något som kan kallas en arbetslöshetskris. Det är de gamla beprövade medlen som skall komma till användning för att minska arbetslösheten — d. v. s. beredskapsarbeten, omskolning och omflyttningar. De svårplacerade och de handikappade kommer också in i bilden, för att inte nämna den »restarbetslöshet» som jag tidigare talat om. Statsrådet säger i sitt svar: »Om särskilda åtgärder skulle komma att behövas för att upprätthålla sysselsättningen kommer sådana omedelbart att vidtas.» Jag förstår att statsrådet i dag inte kan uttala sig mera bestämt på denna punkt. Jag hoppas emellertid att statsrådets svar skall stilla den oro som i många hem råder inför den omdaningsprocess vi nu genomgår. Jag tror på inrikesministerns ord att om arbetslösheten blir större, så kommer regeringen med kraft att ingripa med alla de vapen den har i kampen mot arbetslösheten. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka statsrådet för svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för inrikesdepartemen tet få framföra ett tack för positivt svar på min interpellation. Särskilt också då med tanke på den korta tid som stått till förfogande. Svaret ger i sin helhet en god bild av de arbetsmarknadspolitiska instrumenten och de betingelser under vilka man har att arbeta med dessa instrument. Mina medinterpellanter har också, var och en på sitt sätt, redogjort för de svårigheter och den problematik som kan uppkomma. För min del skall jag inskränka mig till att säga några ord närmast mot bakgrund av den krissituation vid AB Svenska skolästfabriken i Järrestad som gjorde att jag framställde min interpellation. Den tidigare rådande undersysselsättningen inom området blev genom krisen för Skolästfabriken än mera markerad och oron bland människorna ökade. Behovet av samhälleliga åtgärder har sålunda blivit ännu mera påträngande. Svårigheterna att finna nya anställningar inom området är påtagliga. Ett uttryck härför är den jämförelsevis höga arbetslöshet som förekommer i simrishamnsområdet. Genom min verksamhet vid arbetsförmedlingen i Simrishamn vet jag också att det existerar en viss grad av undersysselsättning. Mot bl.a. den bakgrunden bör snabba åtgärder vidtagas som skapar balans på arbetsmarknaden. Jag noterar därför med tillfredsställelse att statsrådet i sitt svar slår fast följande: »Om särskilda åtgärder skulle komma att behövas för att upprätthålla sysselsättningen kommer sådana omedelbart att vidtas.» Jag vill påstå, herr talman, att skäl kan anföras som motiverar åtgärder från myndigheternas sida för att skapa ökade sysselsättningsmöjligheter inom Österlen. I min interpellation anförde jag aktuella siffror för området, och jag skall därför avstå från att vid detta tillfälle anföra ytterligare sifferserier. Jag vill emellertid konstatera att simrishamnsområdet har en mycket gynn sam geografisk belägenhet. På mindre än en timme når man med bil länets residensstad med dess administration. Närheten till »portarna» mot kontinenten är, med nuvarande transportteknik, ett faktum. Kommunernas ambition att skapa god service, med allt vad detta innebär, är dokumenterad. Tillgången på mark för bebyggelse och fritidsändamål är tillräcklig. Arbetskraftens sammansättning är också en positiv faktor i sammanhanget. Till detta skall läggas möjligheten av att genom inrättande av barndaghem och liknande åtgärder åstadkomma ett ökat intresse att träda ut på arbetsmarknaden. Med dessa naturliga förutsättningar bör det väl ändå vara möjligt att ge stimulans till företag med positiva prognoser att etablera sig inom området och därmed förhindra en ytterligare utarmning av bygden. Sammanfattningsvis anser jag att det är angeläget med ett samlat och kraftfullt grepp från olika myndigheter för att genom en serie åtgärder vända utvecklingen i sydöstra Skåne både när det gäller den akuta situationen och mera långsiktiga lösningar, så att människorna inom regionen får arbete, trygghet och delaktighet i den stigande standard som kännetecknar vårt land. Herr talman, jag ber att än en gång få tacka för det positiva svaret.